Herr talman! Jag tänkte inte blanda mig i detaljerna i det ärende som här behandlas och budgivningen från olika håll, men jag fick god lust att framföra en allmän reflexion. Redan i starten av kulturutskottets arbete är mittenpartierna alltså beredda att på en punkt begära dubbelt upp mot vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Av allt att döma får vi i fortsättningen räkna med en rad liknande bud. Gången blir sannolikt att folkpartiet presenterar sina överbud och att centerpartiet ansluter sig till dem. Och när det gäller folkpartiet behöver den taktiken inte förvåna; det har ett stadgat rykte som överbudsparti. För centern kan denna uppläggning verka mer problematisk. Men om man har massmedias uppmärksamhet och förväntningar riktade på sig, drivs man kanske lätt att försöka behaga alla tänkbara grupper och intressen på en och samma gång. Det kommer naturligtvis att kosta pengar, även om man talar tyst om var de skall tas. Ändå kan man väl undra om ett sådant försök att starta en modern centerpartistisk diversehandel kommer att ge den förväntade politiska utdelningen. Man har väl ändå ett intryck av att det finns en tradition av sparsamhet och försiktig hushållning på den svenska landsbygden, där centerpartiet har sina rötter. Det kan ju tänkas att en del av partiets gamla väljare inte riktigt känner igen sig. Nu kan det sägas att om centerpartiet här skulle göra ett taktiskt misstag skulle en trogen anhängare av regeringen glädjas i sitt hjärta. Men det är inte hela frågan. Taktiska finurligheter med krav på ökade utgifter än här, än där utan en klar linje i handlandet är inte bara ägnade att undergräva förtroendet till det parti som bedriver detta spel. Det kan i värsta fall öka allmänhetens misstro mot riksdagen som sådan. Om vi i detta hus alltför ofta ger intryck av att slåss om detaljer, blir det alltför lätt för parlamentarismens motståndare att hävda, att riksdagsmännen är ur stånd att koncentrera sig på de väsentliga frågor som i dag upptar en bred allmänhets intresse. Det blir i så fall en förlust för oss alla.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg säger att vi reservanter är beredda att anslå ett belopp dubbelt så stort som det regeringspartiets representanter är villiga att gå med på. Jag vill då påminna om att det förra året fanns ett förslag från socialdemokratiskt håll om 3 miljoner kronor, vilket tyvärr inte gick igenom. Jämför man med det beloppet, är det inte fråga om någon dubblering. Jag vill dessutom erinra herr Björk om att folkpartiets och även centerpartiets företrädare i utskottet var villiga att stanna för ett bidrag på praktiskt taget vilket belopp som helst som socialdemokraterna var villiga att gå med på över 2 miljoner kronor — 100 000 200 000 eller 500 000 kronor. Om man inom utskottet hade kunnat enas om någonting sådant, så hade vi avstått från vårt yrkande om 4 miljoner kronor, men tyvärr var inte socialdemokraterna villiga att gå ett steg över de 2 miljoner kronor som föreslagits i statsverkspropositionen. Hade det varit möjligt att uppnå enighet i utskottet, så hade vi sluppit en träta om denna sak.
Herr talman! Jag nämnde i mitt förra anförande den sociala verksamhet som de fria kristna samfunden bedriver. Jag sade också att sjukvårdskostnaderna är höga, och kan man hjälpa människor som av olika anledningar kommit på glid och som behöver sjukvård för sina narkotikaoch alkoholbesvär, så är ju det en vinst för samhället.

Herr Björk talade om diversehandel. Javisst, vi har många frågor att ägna oss åt här i riksdagen. Ett parti kan inte syssla med bara en eller annan fråga. Vi intresserar oss för samtliga de frågor som behandlas i riksdagen.
Herr talman! Jag är inte övertygad om att allmänheten låter sig intresseras så väldigt mycket av herr Källstads historieskrivning i den här frågan. Hans senaste anförande belyste ju bara på nytt att det är fråga om en fullständigt principlös budgivning. Herr Mattsson i Lane-Herrestad har bekymmer med att försöka bevisa att en fördubbling av anslaget i själva verket kan medföra en minskning av statsutgifterna.

Herr talman! Herr Björk i Göteborg sade att jag är bekymrad därför att jag har gått med på reservationen och skall förklara varför jag har gjort det och att jag därför griper efter detta med kostnaderna för sjukvård åt människor som råkar ut för de besvär jag tidigare talat om. Men det är ju, herr Björk, en realitet att vi har stora bekymmer på detta område. Det är en realitet att de fria kristna samfunden här gör stora insatser, och herr Björk medger att de gör det till en del. Men låt dem då ta den delen — det innebär ju hjälp för var och en som kan återföras till ett liv där han arbetar och försörjer sig och finner mening med tillvaron. Detta är bakgrunden till mitt ställningstagande, och det har jag inga bekymmer med. Jag anser att jag har full anledning att hysa den uppfattningen, och jag tror på den.

Herr talman! Kammaren har att behandla en punkt i kulturutskottets betänkande, betitlad ”Bidrag till fria kristna samfund m.m.”. Herr Björk har funnit det lämpligt att ta denna anslagspost till utgångspunkt för en partipolitisk polemik i största allmänhet mot oppositionspartierna, i synnerhet mot mittenpartierna och enkannerligen mot centerpartiet. Det må vara hans ensak. Med användande av ironin som vapen — det är herr Björks specialitet — går han till attack. Socialdemokratins främsta representant i det utskott som handlägger kyrkofrågor hade icke ett ord i sakfrågan, inte en synpunkt på det arbete som bedrives av de samfund denna bidragspost avser. Inlägget var karakteristiskt för herr Björk, genant för socialdemokratin.
Herr talman! Herr Wikström vet mycket väl att det var fru Sundström som var talesman för socialdemokraterna i utskottet och att jag uttryckligen markerade att jag inte ville blanda mig i den fråga som här behandlades utan att jag tog den som utgångspunkt för en principiell reflexion.

Herr talman! I och med att riksdagen ansluter sig till föreliggande förslag under denna punkt tar riksdagen också ett beslut om en reform inom vår kulturpolitik. Folkrörelsearkiven får härmed en länge eftertraktad garanti för sin fortsatta utveckling. Jag ser detta som ett erkännande av den kulturgärning som många enskilda människor ute i vårt land har utfört för att bevara kulturhistoriskt material. Liksom så mycket annat som kommer från folkdjupet har det arbetet bedrivits av idealitet och utan någon personlig vinning. Det har gällt insamlandet av gamla protokoll, fanor, tidningsklipp, foton och många andra ting som kan ge framtidens forskare en bild av hur de små, fattiga organisationerna har byggt upp ett demokratiskt samhälle och skolat medborgarna till medansvar i detta samhälle. Det började med Arbetarrörelsens arkiv, och under senare år har det på allt fler platser i vårt land upprättats folkrörelsearkiv, som ger en samlad bild av Folkrörelsesverige. Här är nu föreslaget att det skall införas ett statsbidrag. Det är visserligen blygsamt och man kan säga att det är otillräckligt, men jag ser det ändå som ett erkännande av folkrörelsernas roll i vår historia. Många år av utredning och diskussion har föregått detta förslag. Eftersom jag, herr talman, anser mig ha upphovsmannarätten till den motion som satte stenen i rullning en gång, kände jag det som angeläget att här erinra om att vi faktiskt nu går att besluta om en ny reform, en reform som är utvecklingsbar och som kommer att visa en ny sida av vår kulturpolitik. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Punkten 1 i kulturutskottets betänkande nr 4, som nu behandlas, rör också frågan om stöd till folkrörelsearkiven. Utan att gå in på någon utförligare historieskrivning konstaterar jag bara att riksarkivet har gjort en utredning i den här frågan, som utmynnar i ett förslag om stöd till folkrörelsearkiven med lönebidrag åt depåföreståndare, administrativa bidrag, bidrag till inventeringsverksamhet och till viss konsultverksamhet, allt tillsammans uppgående till 379 000 kronor. Jag konstaterar vidare att departementschefen har skurit ned den summan till 156 000 kronor och därvid föreslagit att stödet skall fördelas på det sättet att 105 000 kronor skall utgå till arvoden åt depåföreståndare vid tre arkivdepåer i landet och att resten, dvs. 51 000 kronor, skall utgå till inventering av enskilda arkiv och till arvoden åt ledamöter i nämnden för enskilda arkiv. Jag noterar dessutom att departementschefen har föreslagit att nämnden för enskilda arkiv bör få vidgade uppgifter, som det står, och även ges beslutande funktioner, och att den ombildade nämnden skall pröva frågor om bidrag till folkrörelsearkiven och handlägga ärenden som rör åtgärder för stöd åt dem i övrigt. Vi är några motionärer som inte har varit riktigt nöjda med departementschefens skrivningar och förslag i vissa av de här styckena. Vi anser nämligen för det första, att nämnden för enskilda arkiv bör ha en sådan sammansättning att representanter för folkrörelserna och folkrörelsearkiven utgör en majoritet, och för det andra, att anslaget till den omorganiserade nämnden på 156 000 kronor skall avse inventering av enskilda arkiv och inte, som i propositionen föreslagits, utgå med 105 000 kronor till lönebidrag åt tre depåföreståndare och med endast 51 000 kronor till inventeringsverksamhet. Kulturutskottet har beträffande våra två yrkanden i huvudsak tillmötesgått förslaget om nämndens sammansättning. Det finns därför ingen anledning att kommentera den punkten på annat sätt än genom att uttrycka sin tillfredsställelse över utskottets ståndpunkt. Då det däremot gäller dispositionen av anslagsmedlen har utskottet inte tillstyrkt våra motionsförslag. Utskottet säger att det är angeläget både att utöka resurserna för inventeringsverksamhet och att förstärka arkivdepåorganisationen. Jag kan i och för sig dela den uppfattningen. Det är emellertid en aspekt som utskottet uppenbarligen inte har räknat med, och det är tidsaspekten. Det är bråttom med det här inventeringsarbetet. Görs det inte inom de närmaste åren över hela landet, så kommer -« med stor sannolikhet mycket värdefullt material att gå förlorat, och den förlusten kan inte repareras av att man på tre håll i landet, som redan är relativt väl försörjda, får ytterligare stöd. Jag är rätt övertygad om att man i de tre områden, som nu är i fråga för arkivdepåstöd, skulle klara sig ännu några år med det stöd som redan utgår från annat håll än statligt. För de medel, 105 000 kronor, som utskottet nu föreslår skall koncentreras till enbart tre områden i landet, skulle i stället enligt min mening en väsentlig inventeringssatsning kunna göras över hela landet på något eller några år. Utskottet skriver visserligen att det föreslagna bidraget till de tre arkivdepåerna bör ses som ett steg på vägen mot en utökad organisation. Riksarkivets utredning räknar emellertid med att det på sikt skulle behövas stöd i ytterligare 19 län — om man räknar bort Stockholms län och Gotlands län. Vid en förstärkning med en central arkivdepå för vart och ett av dessa 19 län, skulle det ta sex å sju år innan denna utbyggnad skulle vara klar, om man höll en utbyggnadstakt med tre arkivdepåer per år. Det skulle innebära att man varje år skulle behöva öka anslagsposten bara av denna anledning med minst 105 000 kronor. Dessutom måste i en sådan tänkt utveckling också föreligga alla de andra förutsättningar för ett statligt stöd som riksarkivets utredning räknar upp och som departementschefen ansluter sig till. De förutsättningarna är att arkivdepån skall 1) rikta sig till alla folkrörelser, 3) vara den enda arkivdepån i länet eller landskapet för folkrörelsematerial, 4) äga förutsättningar att utgöra en stabil organisation, 5) vara ändamålsenlig och 6) ha en betydande omfattning. Svårigheten för många arkivdepåer att uppfylla dessa förutsättningar och omöjligheten att på förhand garantera vissa anslag i statsbudgeten gör att det med stor sannolikhet tar mycket lång tid innan alla län eller landskap har fått en arkivdepå som är av den klassen att den skulle kunna klara de önskvärda regionala inventeringarna. Jag tror därför att det är angeläget att man nu satsar hårt på inventeringar över hela landet inom något eller några få år. Det är detta önskemål som jag tycker att utskottets förslag beklagligtvis inte tillgodoser. När jag nu, herr talman, inte ställer något eget yrkande mot ett enhälligt utskottsbetänkande så är det enbart för att inte besvära den stora del av riksdagens ledamöter, som i sådant fall skulle få sätta av dyrbar tid för votering.

Herr talman! Eftersom inget yrkande är ställt kan jag här fatta mig rätt kort. Men jag vill gärna understryka att det är ett förnämligt arbete som har utförts för att bevara kulturhistoriskt material. Fröken Sandell säger också att hon betraktar det som ett erkännande till dem som frivilligt har arbetat för att bevara alla dessa kulturellt värdefulla handlingar, om vi tar det här beslutet. I anledning av vad herr Gustafsson i Barkarby sade vill jag även framhålla att det är ett steg på vägen, att det är en början till en ytterligare utbyggd organisation. Vi hade ett visst begränsat antal tusenlappar att röra oss med. Det är rätt naturligt att man anser att inventeringsverksamheten är viktig — det har också regeringen ansett. Man har föreslagit en höjning av beloppet för inventeringsverksamhet från tidigare 10 000 kronor till 50 000 kronor, alltså en höjning med 40 000 kronor. Att man inte nu lämnade alla pengarna att användas för inventeringsverksamhet beror på att man har gjort den bedömningen att de tre depåerna som det är fråga om har hunnit långt i sitt arbete. Verksamheten är uppbyggd på ett sätt som bedöms vara föredömligt, och därför har vi ansett att det fanns anledning att också på den punkten följa propositionen. Herr Gustafsson i Barkarby sade att risk finns att mycket av värdefull material går förlorat. Det skulle vara beklagligt om så är fallet, men vi skall väl hoppas att alla de hängivna krafter som tidigare har arbetat för detta ändamål fortsätter sitt arbete. Vi får ha klart för oss att det här är en sak som kostar pengar. Efter föredragningar osv. har vi i utskottet sökt göra en bedömning och kommit fram till det som utskottet föreslår. Här har redan yrkats bifall till utskottets hemställan, och jag ansluter mig till detta yrkande.
Herr talman! Jag har haft tillfälle att vara med i den utredning som föregått det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det är klart att när man över hela landet skall se efter vad som behöver göras på detta väldiga fält finns det plats för många initiativ och stora resurser. Vi fann med en gång att det är en stor mängd lokala arkiv i landet som är väl bevarade, men om man skall kunna se till att detta material på sikt räddas måste man vidta åtgärder. Man måste försöka samla det på ett ställe eller ett par ställen i varje län i brandsäkra lokaler, man måste se till att man får kunnigt folk osv. Det har — som här sagts — utgått 10 000 kronor till inventeringar under årens lopp, och dessa pengar har fördelats så gott det varit möjligt. Men när man har skapat dessa länsorganisationer kommer frågan upp hur man skall klara ekonomin. Jag tillhör också styrelsen för folkrörelsearkivet i Norrbotten, och det har varit landstinget och kommunerna som huvudsakligen har svarat för ekonomin plus de som har sina arkivalier förvarade där. Man har tagit ut en avgift av 10 kronor per år och för länsorganisationerna 25 kronor, och för detta belopp har de fått deponera sina arkivalier där. Men skall man på lång sikt klara detta måste man skapa bättre ekonomiska förutsättningar, och vi inom utredningen föreslog därför att man till lön för föreståndaren för varje arkiv skulle ge ett bidrag på 60 procent av kostnaderna. Jag är alldeles övertygad om att det till nästa budgetår kommer att föreligga många fler ansökningar, och jag vet att efter det att utredningen blev klar har man inom Västerbotten organiserat upp verksamheten på samma sätt som man gjort inom Värmland, Dalarna och Norrbotten. Likadant är väl förhållandet i en rad andra län — man försöker skapa en sammanslutning som omspänner hela länet. I en del fall gäller det bara ett par ställen — i Halland t.ex. Varberg och Halmstad — och det är mycket lätt att åstadkomma den organisation som skall göra det möjligt att komma i åtnjutande av bidrag. Inventeringen är naturligtvis inte färdig i och med detta. Men om man får pengar till föreståndaren kan man ju använda övriga resurser för inventeringsändamål. Jag ser därför detta som ett första steg och vill framför allt uttala ett tack till statsrådet Carlsson, som trots det trängda ekonomiska läget har kunnat ta detta första steg så fort utredningen var klar. Det vittnar om att på högsta ort finns ett intresse för detta, och vi får hoppas att man också ute i länen vidtar lämpliga åtgärder och skapar en fastare arkivorganisation för varje län som möjliggör att man får dessa statsbidrag. En sådan fastare organisation är alldeles nödvändig inte bara för att arkiven skall komma till stånd, utan för dem som skall forska är det nödvändigt att det finns en central ort dit de kan bege sig. Skall de fara på många håll och hämta upp materialet blir det en svår uppgift. Jag ber som sagt att få framföra ett tack till departementschefen för det förslag som här föreligger. Det är — jag upprepar det — ett första steg på vägen till att skapa ekonomiska förutsättningar på detta viktiga område.

Herr talman! Jag vill helt kort yrka bifall till reservationen vid denna punkt av herr Nisser och mig och anföra några få ord. Vi har i motionen 678 påpekat att landsarkivens samlingar av äldre arkivhandlingar utgör en av våra värdefullaste tillgångar för forskningsverksamhet av många slag. Riksarkivet har begärt en höjning av anslaget med 42 000 kronor. Departementschefen föreslår endast 3 000 kronor — vi vet att det är ett svårt ekonomiskt läge. Vi har i vår motion begärt 20 000 kronor utöver det som departementschefen har föreslagit, och vi menar att det är väl använda pengar. Det är också om den saken som jag här vill säga några ord. Vår tid har en längre historia att se tillbaka på än någon annan tid. Det säger sig självt. Och ändå kan man kalla vår tid historielös. Det är många som påstår att den är det. Det stora flertalet av den yngre generationen saknar uppfattning om det som ligger före Per Albin Hansson, och somliga tror kanske t.o.m. att historien när det gäller god utveckling och sann kultur börjat med herr Palme och den nuvarande utbildningsministern. Det finns emellertid anledning att vänta ett uppvaknande. Det finns också tecken som tyder på det. Och på ett område kan en väckelse sägas ha skett; intresset för bygdernas liv i gammal tid, för släkternas öden och provinsernas historia ökar oavbrutet. Detta innebär inte bara att socknar och bygder låter författa sina krönikor utan också att enskilda människor forskar i sin släkts och yrkeskårs historia eller bara söker tränga tillbaka i hävderna för att få perspektiv på nuet, på sitt eget liv och sin egen tid. Detta är berikande, det ger livet innehåll, det ger bildning och visdom, och det är en icke oväsentlig faktor i dagens kulturliv — alltför föga beaktad, anser jag. Runt om i landet finns det människor som hämtar stimulans och kraft för vardagsgärningen eller finner innehåll i sin ålders tid genom att från arkiven insamla uppgifter av olika slag, stundom bara för sig själva eller för släkten, men stundom också som underlag för värdefulla arbeten. Jag har under flera år haft glädjen att forska litet på riksarkivet och på en del andra arkiv i Stockholm, och vad jag då har sett i dessa arkiv har varit mycket uppmuntrande. Då tänker jag inte bara på det som längder och böcker har gett mig utan också, och kanske mest, på vad jag har sett i fråga om forskarnas ålder. Skolungdomar, unga människor, medelålders och äldre sitter där vid forskarborden; somliga för sina studiers skull men många också därför att de har fått ett ökat intresse för det som varit. Det syns mig då helt orimligt att neka riksarkivet ett högre anslag för att rädda omistliga arkivalier. Det kan inte vara så illa ställt ekonomiskt här i landet. Någonstans rinner den summa bort som vi och arkivet har begärt; den rinner bort utan att ge utdelning på samma värdefulla sätt som den skulle ha gjort, om pengarna hade fått gå till det ändamål vi aktualiserat i vår motion. Skall vi gå ut och tigga pengar av vänliga givare för detta ändamål? Det finns en stor mängd handlingar som är så skadade att de är märkta med rött eller grönt, vilket betyder att man inte får handskas med dem och alltså inte kan studera dem. Men det hade gått att fotografera de handlingarna och på det sättet göra dem tillgängliga. Det kostar heller inte särskilt mycket pengar. Om man skall reproducera allt, så blir det förstås avsevärda summor, men man kan ju börja med några och fortsätta ytterligare några år.

Fru talman! Det har i utskottet inte rått några delade meningar om värdet av att arkivhandlingar bevaras. Inte heller har det varit några delade meningar om att handlingarna bör vara tillgängliga för de människor som vill ta del av innehållet. Det är alldeles klart att en mängd rödmärkta handlingar som inte får utlånas inte är till glädje för någon. Om vi där hade haft en annan mening, så hade vi naturligtvis sagt ifrån det i vårt betänkande i denna fråga. Nu frågar herr Nilsson i Agnäs: Är det så illa ställt att vi inte orkar med denna kostnad? Skall vi gå ut och tigga pengar för ändamålet? Då vill jag svara att riksarkivet har begärt ett betydligt högre belopp än motionärerna har hemställt om, och jag vill inte säga att man på riksarkivet har begärt för mycket. Fastän motionärerna har begärt ett lägre belopp är det väl ändå så att de har velat markera behovet av att denna fråga uppmärksammas, och det är givetvis riktigt att det finns ett sådant behov. Om utskottet hade saknat förståelse för riksarkivets situation, så hade man näppeligen kunnat räkna med någon höjning alls av anslaget. Nu har det i alla fall föreslagits en mindre höjning. Alla som har yrkat på anslagshöjningar har sannerligen inte fått sina yrkanden tillstyrkta. Man skulle alltså kunna säga att den höjning som reservanterna anser är för liten men som ändå föreslagits markerar att vi är ense om värdet av att handlingarna hålls i sådant skick att de kan användas. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I en skrivelse av den 29 juni 1971 uppdrog Kungl. Maj:t åt styrelsen för dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv att verkställa ett antal organisationsutredningar. I anslutning till petita framlade styrelsen vissa förslag beträffande organisationen av institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg. Genom beslutet om dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkivs inrättande har statsmakterna såvitt jag förstår skapat förutsättningar för en samordning och effektivisering av dialektoch ortnamnsarbetet. Att då bibehålla institutioner med liknande uppgifter vid sidan om kunde styrelsen inte anse vara rationellt. Styrelsen föreslog därför att institutet skulle omorganiseras som ett arkiv under styrelsen för dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Namnet på arkivet borde i konsekvens med de principer som i övrigt tillämpas vara dialektoch ortnamnsarkivet i Göteborg. Förslag till organisation framlades i en promemoria. Personalstaten föreslogs bli av samma storleksordning som dem som gäller för dialektoch ortnamnsarkivet i Umeå. Arkivet föreslogs bli frikopplat från universitetet. Erforderligt samarbete mellan universitetsinstitutioner och arkiv borde utan större svårigheter kunna åstadkommas på sätt som sker på andra universitetsorter. Föreståndaren för institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg, lektor Verner Ekenvall, är innehavare av en personlig lektorstjänst och tjänstgör halvtid vid institutionen för nordiska språk och halvtid vid institutet. Vid en omorganisation av institutet till ett arkiv inom dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv tycks Ekenvall kunna utses till arkivchef och den personliga lektorstjänsten dras in. I motion 234 har jag och ytterligare några ledamöter betonat att det är angeläget att institutet för ortnamnsoch dialektforskning i Göteborg omorganiseras till ett självständigt arkiv och ingår i myndigheten dialektoch ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv. Som jag nämnde har förslag i den vägen framlagts av styrelsen för dialektoch ortnamnsarkiven efter samråd med universitetskanslersämbetet. Men departementschefen har förklarat sig inte nu vara beredd att ta ställning till det här förslaget. Jag menar emellertid att flera skäl talar för att förslaget nu bör förverkligas så att detta institut från och med budgetåret 1972/73 får den status som föreslagits av styrelsen i fråga. Det nya arkivet borde då få namnet dialektoch ortnamnsarkivet i Göteborg. Det förhåller sig också så att humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har anslutit sig till förslaget att institutet skall bli ett självständigt arkiv och att dess anslutning till universitetet och ämnet nordiska språk upphör. Enligt fakultetens mening bör den nuvarande föreståndaren utses till arkivchef med bibehållna löneförmåner, och liknande förslag har med utförlig motivering framförts i fakultetens petita under de senaste åren. Jag skall därför, fru talman, inte ytterligare argumentera för saken utan yrkar bifall till reservationen vid punkten 4.

Fru talman! För en dialekttalande västkustbo skulle det kanske vara frestande att sluta upp bland reservanterna i den här frågan. Men för det första gäller frågan pengar, och vid den avvägning som måste göras har utskottet inte kunnat tillstyrka det anslag som reservanterna anser vara nödvändigt. För det andra är det frågan om en ändrad tjänst för en befattningshavare som har tjänsten delad, som herr Källstad sade, mellan arkivet och universitetet i Göteborg, och det är svårt för ett utskott att göra uttalanden om dylika ändringar. För det tredje är det faktiskt på sätt och vis frågan om en omorganisation vid universitetet, och vi har inte ansett oss ha tillräckligt underlag för att avge ett förslag i den frågan. Det är alldeles riktigt som herr Källstad säger att departementschefen har yttrat att han inte nu är beredd att ta ställning i frågan. När man inte nu inom departementet har ansett sig ha tillräckligt underlag för att ta ställning har vi i utskottet ansett oss ha ännu mindre möjligheter att kunna bedöma om denna fråga skall lösas på det sätt som föreslagits i motionen. Det kan inte anses vara alldeles uteslutet att tänka sig även andra lösningar. Visst är det värdefullt att åtnjuta ett allmänt stöd för den här verksamheten, i annat fall hade det inte varit något anslag till den och då hade inte den delade tjänsten funnits t.ex. Jag betvivlar inte att det kan ha sitt värde för studenter som läser nordiska språk att få en ortnamnsförteckning eller en bohuslänsk dialektordbok. Det kan ha sitt värde. Arbetet pågår emellertid. Mycket är gjort men åtskilligt återstår, och vi får se det framskrida i möjligen något långsammare takt än om man hade en heltidsanställd person som ägnade sig åt det. Herr Källstad nämner att arkivet skulle få status och ett namn som var mera imponerande. Motionärerna jämför med Umeå, och det är väl ingen som missunnar Umeå att ha fått ett förstatligat arkiv. I Göteborg är vi ändå lyckliga nog att ha åtskilligt gjort. Genom att man så mycket senare kom i gång i Umeå är det möjligt att man därför har måst sätta in ett mera intensivt arbete. Med detta har jag velat redogöra för utskottets syn på frågan, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag skall ta upp de tre saker som herr Mattsson i Lane-Herrestad nu nämnde, nämligen pengarna, tjänsten och omorganisationen vid universitet. Låt mig då börja med den sist nämnda och berätta för herr Mattsson att jag i går morse hade sällskap på flygplanet från Göteborg till Stockholm med rektorn för Göteborgs universitet, Bo Eric Ingelmark. Vi kom att tala om just denna sak. Han uttryckte som sin personliga mening att motionens förslag var vettigt och riktigt. Han understödde denna sak. När det sedan gäller pengarna vill jag säga att merkostnaderna för staten blir obetydliga. Men vinsten för forskningen blir stor, såvitt jag begriper, därigenom att en av de få specialisterna på dialekter och ortnamn i Göteborgs och Bohus län bereds tillfälle att på heltid ägna sig åt institutets verksamhet. Det är litet märkligt att herr Mattsson, som talar en dialekt från Västkusten och kanske skulle kunnat göra det också i talarstolen, inte är villig att stödja denna tanke. En stor del av kostnaderna är mera av bokföringsteknisk art för övrigt. Sålunda utgår redan nu anslag till en halv universitetslektorstjänst, till en halv kansliskrivartjänst, till en amanuenstjänst, till hyror med 32 000 kronor samt till material och tillfällig arbetskraft med 15 600 kronor under universitetets anslag. Den faktiska utgiftsökningen torde alltså uppgå till ca 120 000 kronor. När herr Mattsson sedan nämnde ordet status, använde han ordet i en annan mening än den jag har tillmätt ordet i mitt första inlägg. Jag har inte alls använt ordet status i den betydelse det har i t.ex. statusjakt och statussymboler. Status betyder här helt enkelt ställning. Arkivet i Umeå förstatligades föregående budgetår. Jag tycker att det kan ses som en gärd av rättvisa att också institutet i Göteborg erhåller samma ställning.
Fru talman! 120 000 kronor säger herr Källstad att det kostar att bifalla reservationen. 120 000 kronor kan vara litet pengar för somliga, men för mig är det mycket pengar. Om utskottet börjar att ändra på tjänster och på det sättet medverka till vissa omorganisationer, räcker vår tid i utskottet faktiskt inte till. Det är möjligt att rektorn anser att detta förslag är vettigt och riktigt, och det är möjligt att departementschefen kommer att säga detsamma, sedan ärendet har blivit mera berett och det går att ta ställning till frågan. Men för närvarande har departementschefen förklarat sig inte vara beredd till detta, och utskottet har inte ansett sig ha möjlighet att bedöma frågan mera ingående än vad som är gjort i departementet. Jag vidhåller, fru talman, mitt yrkande.

Fru talman! Att etnografiska museet behöver bättre lokaler är vi helt överens om. Detta gäller inte bara utskottet och motionären utan säkerligen även regeringen. Jag vill erinra om förra årets betänkande, i vilket vi framhöll — såsom det står i årets utskottsbetänkande — att det planeringsarbete i denna fråga som byggnadsstyrelsen fått i uppdrag att utföra borde bedrivas skyndsamt och ges en realistisk inriktning mot snara förbättringar i lokalsituationen utan att fördenskull ett mera långsiktigt perspektiv på frågan undanskymdes. Utskottets ledamöter har också varit på etnografiska museet och där med egna ögon konstaterat att en förbättring av lokalerna behövs. I november 1971 redovisade byggnadsstyrelsen en utredning angående ombyggnad av etnografiska museets lokaler jämte viss nybyggnad. Av statsverkspropositionen framgår att departementschefen har för avsikt att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt byggnadsstyrelsen att projektera ett antal byggnadsobjekt inom kulturområdet, däribland byggnadsarbeten för etnografiska museet.

Vi kan näppeligen komma längre än till att göra detta Onsdagen den uttalande från utskottets sida. 15 mars1972 Vad sedan gäller intendentstjänsten har jag näppeligen annat att anföra än att det är svårt att i utskottet sitta och säga att där och där behövs den eller den tjänsten, där skulle man möjligen kunna ta bort den, osv. Man får lita på att de som bereder ärendet noggrant har penetrerat frågan då de kommit fram till sina bedömningar. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vid punkten 10 i kulturutskottets betänkande nr 4 avstyrker utskottet bifall till en av samtliga lundariksdagsmän väckt motion angående Kulturhistoriska museets ekonomi, i vilken begärts dels en anslagshöjning, dels ett beslut om att den utredning om Kulturen, som aviseras i propositionen, skall bedrivas skyndsamt. Denna motion — nr 129 — behandlas i samband med Kungl. Maj:ts förslag under punkt B 41 som avser 10 institutioner, som sammanlagt får ungefär 2,3 miljoner 111 kronor. Den ökning som anvisats för Kulturen och som motionärerna anser vara för liten begränsas till futtiga 13 000 kronor. Motionärerna har yrkat på en höjning med 75 000 kronor, varigenom det totala anslaget skulle uppgå till 325 000 i stället för 263 000 som departementschefen har föreslagit. Redan i motionen har fullgoda skäl redovisats. Därutöver vill jag inför en andlöst lyssnande ehuru glest besatt kammare anföra följande. Fru talman! Med anledning av den framställning till regeringen som museets ägare, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, gjorde under hösten 1971 och som innehöll en redogörelse för den ekonomiska krissituation, i vilken man befinner sig, och som utmynnade i en anhållan om en mycket väsentlig anslagshöjning, har 1965 års museioch utställningssakkunniga yttrat sig. De sakkunniga konstaterar först att Kulturens ekonomiska situation verkligen är allvarlig och förklarar sig sedan villiga att inleda en genomgripande undersökning av förhållandena. I avvaktan därpå bör statens insats begränsas, anser de sakkunniga och förordar ett statsbidrag som möjliggör oförändrad drift. Departementschefens uttalande, som återfinns på s. 92 i propositionen, innebär att döma av ordalydelsen att han delar de sakkunnigas åsikt. Han föreslår ett ökat omkostnadsbidrag som också enligt ordalydelsen är avsett att täcka höjda omkostnader. Då jag vet att departementschefen personligen på ort och ställe gjort sig noggrant underrättad om Kulturens problem trodde jag till en början — det kan jag medge — att det var fråga om ett rent räknefel eller kanske ett tryckfel i propositionen. Eftersom enbart lönesumman för de vid muséet anställda uppgår till bortåt 1,2 miljoner kronor medan de sammanlagda omkostnaderna beräknats till cirka 2,3 miljoner kronor ligger det ju i öppen dag att en anslagsökning på 13 000 kronor inte tillnärmelsevis räcker för att täcka de höjda lönekostnaderna, än mindre de sammanlagda omkostnadsstegringarna. I motionen utgick vi ifrån att en lönehöjning med 7 procent vore rimlig för Kulturens anställda lika väl som för de anställda vid andra, liknande institutioner. På så sätt kom vi fram till vårt yrkande om en uppräkning av anslaget med 75 000 kronor. Sedan jag nu, fru talman, läst utskottets minst sagt torftiga skrivning har jag måst överge teorin om räknerespektive tryckfel. Utan motivering avstyrks anslagsyrkandet och samma öde vederfares kravet på att den utredning, som departementschefen själv förordar, skall bedrivas skyndsamt. Att på detta sätt — utan någon som helst motivering, vare sig saklig eller formell — avfärda ett förslag som berör ett av landets i särklass förnämsta museer i sitt slag, finner jag anmärkningsvärt med tanke på det ringa belopp som hade erfordrats för att inte äventyra en mödosamt uppbyggd organisation, bestående av hängivna arbetare, om vilka man onekligen och i dubbel bemärkelse kan säga att de verkar i kulturens tjänst. Dess värre kan jag av formuleringarna inte dra någon annan slutsats än att utskottets ledamöter helt enkelt saknat intresse för att bilda sig en uppfattning om vad Kulturen i Lund egentligen är. Tyvärr erbjuder varken utskottets skrivning eller propositionen någon vägledning för kammarens ledamöter. Det kan naturligtvis inte komma i fråga att här och nu ge någon mera ingående beskrivning av Kulturen i Lund, vilket annars hade varit intressant i och för sig, men jag anser mig skyldig själva saken att ge en kortfattad orientering om museet och dess huvudman, dvs. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, och möjligen anställa en jämförelse med några andra, liknande institutioner. Låt mig då först konstatera att Kulturen i Lund är en gammal institution. Föreningen, vars beskyddare är Konungen, tillkom redan 1882 på initiativ av Georg Karlin. Detta skedde alltså ett decennium innan Artur Hazelius slog upp portarna till Skansen i Stockholm. Kulturens medlemsantal är cirka 22 000 och i föreningens styrelse utser såväl Kungl. Maj:t och de båda skånska landstingen som Lunds stad sina egna representanter. Museet inrymmes på ett 20 000 m? stort område i centrala Lund och omfattar ett 30-tal byggnader, bland vilka kanske Bosebo kyrka från Småland — som är mer än 300 år gammal — Herrehuset, som en gång tillhörde Per Henrik Ling, och den s.k. Bondpinan kan nämnas främst. Samlingarna är synnerligen omfattande och mycket värdefulla. Textilsamlingen inrymmer bl.a. egyptiska exemplar — om uttrycket tillåtes — från Kristi födelses tid. Keramiksamlingen representerar alla jordens hörn och bedömes av experterna som en av de allra yppersta i vår världsdel. Det ligger i sakens natur att dessa samlingar om sammanlagt 300000 föremål kommit att alltmer användas i undervisningens tjänst. Det kan hävdas att samlingarna genom sin universalitet, som redan Georg Karlin eftersträvade, är utan motsvarighet i landet och att inte minst av det skälet Kulturen i Lund är ett riksintresse. Antalet besökare på Kulturen och dess filial i Östarp utgjorde 1970 cirka 130 000 jämfört med drygt 100 000 året dessförinnan på Nordiska museet här i Stockholm. Det vare mig fjärran att försöka nedvärdera några andra, jämförbara institutioner. Men jag kan inte undgå att ställa mig något frågande inför de anslag som utskottet tillstyrker för exempelvis Skansen och Nordiska museet. När det gäller anslag till Skansen, som också redovisar betydande driftunderskott, är såväl departementschefen som utskottet mycket generösare, vilket jag naturligtvis i och för sig inte missunnar dem som verkar på Skansen. Om anslaget till Skansen säger för övrigt departementschefen uttryckligen att hänsyn har tagits både till lönerespektive kostnadsökningar och till behovet av investeringar. I själva verket har staten förbundit sig att svara för de underskott som uppstår på Skansen, sedan Stockholms stad bidragit med 60 procent. Men varför vill man då inte när det gäller Kulturen bidra med mer än i runt tal 5 procent av driftunderskottet, när Lunds stad — vars resurser dock är avsevärt mindre än huvudstadens — bidrar till Kulturens drift med mer än en halv miljon kronor, ett belopp som ter sig än mer imponerande om man jämför det med stockholmarnas bidrag till Nordiska museet, som får summa summarum 40 000 kronor, medan riksdagen släpper till hela 8 miljoner? Jag vill framhålla att jag med dessa jämförelser och siffror inte på något sätt har velat kritisera de anslag som de nämnda Stockholmsanläggningarna får, även om det kan finnas skäl att framhålla att landets samtliga skattebetalare får bidra i betydande omfattning till åtskilliga kulturella aktiviteter, som av naturliga skäl huvudstadens invånare har de största förutsättningarna att tillgodogöra sig. Förutom de nämnda båda museerna kan som exempel på den ordningen anföras Dramatiska teatern och Operan, som får stora och säkerligen angelägna bidrag.

Jag påstod tidigare, fru talman, kanske en smula elakt, att utskottets ledamöter mer eller mindre nonchalerat det ärende som aktualiserats i vår motion. Jag hoppas att det inte i stället förhåller sig så att man helt simpelt velat klassificera Kulturen och Kulturhistoriska föreningen som provinsiella företeelser, vars medlemmar får klara sig bäst de kan. I så fall, fru talman, vore det verkligen illa. Jag får nog därför — under hänvisning till den bristfälliga motiveringen i trycket — vördsamt anhålla att någon representant för utskottet anger de skäl som varit vägledande för den negativa attityden till motion nr 129, till vilken jag härmed ber att få yrka bifall.

Fru talman! Först vill jag framhålla att vi har behandlat denna fråga mycket seriöst i utskottet. Vi känner till åtskilligt av det som här har nämnts och vi vet att i den petitaskrivelse som kom från Kulturen i Lund diskuterades utvägar att klara ekonomin. Där talades det om en ökad upplåning, som betecknades som något av Döbelns medicin. Man visste ju att det skulle komma surt efter, som det heter ibland. Där talades om att man skulle söka utverka särskilda donationer från USA, och det talades om att man skulle söka överlämna samlingarna som gåva till stat eller kommun. Man talade också om att man kunde tänka sig försäljning av föremål ur samlingarna, men det torde näppeligen tillåtas av riksantikvarieimbetet. Däremot kan man knappast tänka sig att höja entréavgifterna. Det tror man skulle inverka menligt på besöksfrekvensen. Det är i övrigt också bekant för oss att man 1970 hade en besöksfrekvens på 130 000 människor. Vi har som sagt vid behandlingen av denna fråga inte bara nöjt oss med att studera propositionen utan har också, som framgått, tagit del av petitans innehåll. 1965 års museiutställningssakkunniga har emellertid förklarat att de är beredda att under 1972 påbörja en närmare utredning av museets organisation, verksamhet och ekonomi.

Jag vill kraftigt understryka att vi inte på något sätt betraktar den verksamhet som bedrives vid Kulturen i Lund såsom något ovidkommande eller som något som inte skulle höra till den kulturella aktiviteten i vårt land. Varken departementschefen eller utskottet har heller antytt något sådant. Det är bara så att man väntar en utredning på detta område och har knappt om pengar. Därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag får tacka för denna kommentar från utskottets representant, som emellertid knappast har gjort mig mycket klokare. Framför allt har den inte förbättrat Kulturens ekonomi.

Fru talman och herr statsråd! Det är inte bara dystert — det är nästan ofattbart. Utskottets representant sade någonting om att Kulturen inte kunde höja sina medlemsavgifter, och jag kan vitsorda att det är riktigt. Detta ger mig anledning att mycket kortfattat som jämförelse dröja vid t.ex. Operans ekonomiska förhållanden. Statsbidrag till Operan utgår med i runt tal 33 miljoner kronor. En överslagsberäkning ger vid handen att detta innebär en subventionering per föreställning med 100 000 kronor eller med 140 kronor per biljett. Det skulle alltså innebära att i runt tal 235 000 operabesökare subventioneras med 140 kronor var medan 130 000 besökare vid Kulturen får 2 kronor var. Nu är jag medveten om =— det vill jag naturligtvis tillägga — att Operan medverkar i radio och TV och även kanske gör en del landsortsturnéer, varför jämförelsen inte är riktigt adekvat. Nåväl, fru talman, motionärerna får sätta sin lit till att den aviserade utredningen kommer till ett positivt resultat och att arbetet inom den bedrivs skyndsamt, trots att utskottet inte ens vågade förorda denna ur kostnadssynpunkt ofarliga detalj.
Fru talman! Jag refererade vad Kulturen i Lund hade sagt om entréavgifterna och erinrade om vad som stod i dess petita. Det är möjligt att Kulturhistoriska föreningen har rätt i sin bedömning, men om 130 000 personer besöker detta förnämliga museum så är det svårt att frigöra sig från tanken att det inte är fråga om mer än 50 öre per biljett för att få in begärda medel. Det är emellertid, som sagt, möjligt att man kan göra en annan bedömning och att den är riktig, så jag skall inte diskutera detta mera. Herr Levin talade om tiggarstaven. Kulturen i Lund får anslag från 115 olika håll, och det bör väl värdesättas, såvitt jag kan förstå, att museet har en lokal förankring och på det sättet kan få hjälp till den kulturella verksamheten. Dessutom har 50 000 kronor från kulturmedelsanslaget ställts till förfogande under innevarande år. Jag vill därför ha infört i protokollet att det kanske inte är riktigt så illa ställt som herr Levin har gjort gällande.
Fru talman! Jag vill intyga att det t.o.m. företas vissa ombyggnadsarbeten vid Kulturen just nu och att också ett antal akademiker har kunnat sysselsättas där. Men det är inte på grund av någon större omtanke om Kulturhistoriska föreningen, utan det är helt och hållet beroende på arbetsmarknadspolitiska skäl. Det är med andra ord fråga om rena beredskapsarbeten. Men, fru talman, efter att ha lyssnat till utskottets ordförande än en gång ber jag att personligen få invitera honom till Lund för ett besök på Kulturhistoriska föreningens museum. Jag tror att han då kommer att nästa år inta en mera positiv attityd.
Fru talman! Jag tackar för den vänliga inbjudan och skall med nöje infinna mig. Men pengarna som man har fått genom AMS-anslag, att man har fått akademiker som hjälpt till osv., allt detta är väl tydliga bevis på att det finns intresse för att stödja Kulturen i Lund. Det bekräftar vad jag tidigare sagt, nämligen att man inte från något håll har betraktat verksamheten som mindre nyttig utan tvärtom.

Fru talman! Det blåser en frisk och medryckande vind kring vår folkliga kultur och kanske särskilt då kring spelmansarvet. Det är betecknande att de unga spelmännen söker sig till den ursprungliga äkta folkmusiken. Man söker nå den ädla konsten att tolka låtarna i sina dialekter, och vi kan konstatera att många av dessa spelmän också har nått långt på den inslagna vägen. I rytm, i ornamentik, i tempo återger man gammallåten på ett sätt som vittnar om att de unga spelmännen har funnit melodin. Och allt detta är ett mål för spelmansrörelsen — att låtarna på nytt ska klinga ursprungligt och friskt och åter skänka spelmän och lyssnare sin glädje, sin livsbejakande kraft och stimulans. Folkmusiken är ett värdefullt arv, som vi fått ifrån gångna generationer och något vår tid bör ta vara på. Det är mot den bakgrunden som Nils G. Hansson i Skegrie och jag i år i motionen 1157 begärt att folkmusiken skall erhålla ett större utrymme i läroplanerna för musikundervisning, att läroböckerna för musikundervisning utökas med ett större antal folkmelodier samt att folkmusikens roll accentueras vid musiklärarutbildningen. Vi lät den här motionen få en något annorlunda form. Vi ville göra det därför att folkmusiken behöver uppmärksammas även i det politiska livet, och vi menade att genom att ge motionen denna form, skulle vi påverka våra riksdagskolleger att speciellt ägna folkmusiken en tanke, men vi misslyckades i vårt försök. Utbildningsutskottet behandlade motionen på precis motsatt sätt. Med bristfällig motivering avstyrktes motionen, och detta vill jag beklaga. Folkmusiken är vår nations stämma i världsorkestern, som Hugo Alfvén en gång uttryckt sig, och vi tror att det är angeläget att ge ungdomen undervisning även om vårt folks kultur och den musik som växt fram i gångna generationers vardag. Det är folkets musik anpassad till livets olika skiften, framförd av folkets egna självlärda spelmän. Nu har dock utskottet avstyrkt vår motion. Man har som i så många andra sammanhang här i riksdagen pekat på att det finns en kommitté, som behandlar de här frågorna, och den kommer att tillmötesgå vissa krav som ställs i motionen. Det är vi mycket tacksamma för. När den verksamheten kommer i gång får vi tillfälle att bedöma innehållet i utskottets besked. Vi tror att det i musikundervisningen är viktigt med folkmusik, därför att man hellre lär sig att spela en låt än oinspirerad övningsmusik, en låt som blir färdig. Man kan spela en melodi ganska snart, till glädje för sig själv och förhoppningsvis även till glädje för andra. Detta är en utbildningsmetod som man utvecklat metodiskt i exempelvis Japan. Man kan delta i lag, känna gemenskap, man samlas omkring en gemensam inspirerande uppgift.

Spelar man låtar har man möjlighet att spela på en fiol ensam, men man kan också spela tillsammans, man kan variera antalet stämmor, och man kan även ta med andra instrument. Det är en folkets musik, och den kan spelas av folket på det sätt som tillfället möjliggör. Det tror jag är synnerligen viktigt för musikintresset, och det är viktigt att ungdomar har möjlighet att engagera sig själva i en skapande verksamhet. Men när det gäller våra övriga två krav har utskottet inte haft någon kommitté att hänvisa till. Då det gäller behovet av att i läroböckerna för musikundervisning ha ett större antal folkmelodier har inte utskottet någon åsikt. Det måste jag beklaga. Man har väl rätt att vänta ifrån ett utskotts sida att när en fråga väcks här i riksdagen så bör den åtminstone kommenteras. Det har inte utbildningsutskottet gjort. När det sedan gäller frågan om utrymmet i läroplanerna säger utskottet att vid den senaste revideringen av läroplanen fick folkmusiken en given plats. Det är ändå ett klart besked i den frågan från utskottet. Men det vittnar samtidigt om att utskottets ambitioner när det gäller folkmusik ligger på en låg nivå. Vi skulle kunna titta på läroplanen från 1969. I exempelvis det avsnitt som berör årskurs 9 finner man ett antal rubriker. Rubriken 1 behandlar Musik i Afrika. Där kommer inte den svenska folkmusiken in. Rubriken 2 är Opera. Inte heller där kan jag tänka mig att den kommer in. Punkten 3 gäller Protest och revolt. Det har man exemplifierat med aktuella protestsånger, Beatles, blues och Internationalen. Under punkten 4 har man tagit upp Medeltidens musik, och den är exemplifierad med den Gregorianska sången. Inte heller där kommer Lappnils med. Punkten 5 har till rubrik Musik i vår tid. Idéer och stilströmningar i 1900-talets musik. 1900-talets klassiker. — Förhoppningsvis skulle kanske folkmusiken bli omnämnd där — i varje fall folkmusikintresset — men jag tror det knappast. Den sista rubriken heter Musikhistorisk översikt, och det sägs där att en översiktlig uppfattning om musikutvecklingen i Europa samt viss inblick i utomeuropeisk musik bör ges eleverna. Inte heller där finns det plats för folkmusiken, trots att utskottet har sagt att folkmusiken genom 1969 års läroplan har fått en given plats i undervisningen. Utskottet är enigt i sin negativa inställning till folkmusiken, och det beklagar jag. Folkmusiken är ett kulturarv, och det bör förvaltas. Det kan ske genom att den musikarten och den delen av vår kultur ägnas ett större utrymme i skolan. Det sker inte i tillräcklig omfattning i dag. Det är detta som vi vill ändra på, och därför yrkar jag, fru talman, bifall till motionen 1157 av herr Hansson i Skegrie och mig.

Fru talman! Herrar Stjernström och Hansson i Skegrie har lämnat in en av de mest uppmärksammade motionerna vid vårriksdagen. Om man för en gångs skull skulle avstå från praxis att kommentera klämmen och i stället recensera motionen skulle man kunna säga att vad formen beträffar lämnar den inte mycket övrigt att önska. Den är skriven på fornyrdislag, och uppenbarligen har motionärerna lagt ned mycken möda på att ”fila och fela” på formen. Men nu är det faktiskt så att här i riksdagen krävs i allmänhet förutom en yttre form också ett innehåll. De tre klämmar som motionen har försetts med innehåller inte någon som helst motivering. Och det är naturligtvis litet svårt för utskottet att agera tankeläsare och försöka gissa sig till vilka motiveringar som möjligen legat bakom motionen och som kanske i någon mån kommit fram i herr Stjernströms anförande i dag. Utskottet har alltså inte varit snålt i sin skrivning; tvärtom skulle jag vilja säga att utskottet har varit mycket välvilligt med tanke på det torftiga innehållet i motionen. Jag vill upprepa: Formen är glänsande, men det vore rätt bra om den innehöll någonting också. Ställer man krav på att svensk folkmusik skall få större utrymme i läroplanerna, att läroböckerna i musikundervisningen skall utökas med ett större antal folkmelodier, att folkmusikens roll skall accentueras i musiklärarutbildningen, hade det varit bra om motionärerna hade lämnat åtminstone en vägledande synpunkt. Får jag i all vänlighet föreslå herr Stjernström att, när han och herr Hansson i Skegrie nu börjar fila på nästa års motion, ni visst kan avfatta den på fornyrdislag men efter det gärna komplettera med några sakliga synpunkter, så att utskottet vet vad det skall ta ställning till. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Scenen är kanslihuset, tidpunkten en blekgrå eftermiddag i december 1971. In på finansministerns rum träder utbildningsministern. Följande dialog utspelas: Ingvar: Hör du Gunnar, mina pojkar rapporterar att dina grabbar inte vill ge bokanslag för den nya bibliotekshögskolan i Borås. Det kan jag inte acceptera. Gunnar: Vad nu då? I fjol hjälpte jag dig att få majoritet för förslaget att flytta skolan till Borås. Är du inte nöjd än? Skall du nu ha böcker också? Ingvar: Du vet vilket bråk det var i fjol. Jag föreslog en sänkning av utbildningstiden för bibliotekarierna, och det tog hus i skogen. Inte bara oppositionen och alla fackliga organ utan många av våra egna kastade sig över mig, och hade jag inte haft så skickliga exegeter i departementet som lyckades tolka propositionen i en artikel i Dagens Nyheter så att man kunde läsa in motsatsen av vad där egentligen stod, så vete spörs hur det hade gått. Du kan väl begripa att jag inte vill ta en ny strid om bibliotekarieutbildningen efter det. Gunnar: Då måste du hitta på några motiveringar för att urgera dina synpunkter. Kan du inte hänvisa till någon utredning — det har jag gjort alltsedan 1944 så fort oppositionen har kommit med några krav. Ingvar: Ja, men på den här punkten är jag faktiskt känslig. Man påstod i debatten att jag hade förlagt skolan till Borås av andra skäl än de utbildningsmässiga. Och folkpartisterna var ofina nog att i ett särskilt yttrande påpeka att om man nu av lokaliseringspolitiska skäl och mot all expertis flyttar skolan till Borås, så måste man i varje fall se till att utbildningen får de resurser som är nödvändiga för att kvaliteten inte skall försämras. Och så vill du att jag skall skära ner organisationskommitténs äskanden med närmare två tredjedelar! Gunnar: Ja, men du kanske kan ta till litet lotterimedel, och om jag ger dig ytterligare några tusenlappar så kanske du kan komma upp till att ge dem 40 procent av vad de har begärt. Men sen får det vara nog. För resten kan väl böckerna från gamla biblioteksskolan i Solna flyttas ner. En bok är så god som en annan. Jag har alltid tyckt att det produceras för mycket böcker här i landet! Ingvar: Ja, men vi har undersökt bokbeståndet på biblioteksskolan i Solna och funnit att böckerna är nedslitna. Jag kan naturligtvis hänvisa till förslaget om ett interurbanlånebibliotek för periodica, men det har vi ännu inte hunnit ta ställning till. Och för resten så berör det inte biblioteksutbild ningen. Hur vill du egentligen att vi skall klara debatten i kammaren i den här frågan? Gunnar: Hälsa du gossarna i utskottet, att det är inte någon större mening med att ta debatt på den här punkten, för det finns inte särskilt många argument. Men vi skall nog klara voteringen, och det är ju ändå det viktiga! Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den reservation som har fogats till punkten 7 i utskottsbetänkandet och där folkpartiet och centerpartiet förordar en uppräkning av anslaget till bokinköp för den nya bibliotekshögskolan i Borås med 200 000 kronor.

Fru talman! Herr Wikström har faktiskt rätt i ett avseende. Jag tänker inte ta upp en diskussion med honom om behovet av goda biblioteksresurser vid bibliotekshögskolan i Borås. Om det behovet är utskottets ledamöter helt ense, och utskottet utgår ifrån att detta behov snarast möjligt tillgodoses. Med hänsyn till budgetläget har dock majoriteten i utskottet inte kunnat tillstyrka en höjning av anslaget i förhållande till vad som föreslås i statsverkspropositionen.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

Fru talman! Det är ett par reservationer vid civilutskottets betänkande nr 6 som jag har biträtt och som jag först något vill kommentera. Inledningsvis vill jag framhålla att chefen för inrikesdepartementet under hösten 1971 tillkallat en sakkunnig för att inventera forskningsresultat, statistik m.m. rörande välfärdsutvecklingen i Sverige. I direktiven för den sakkunnige anförs att inventeringen bör syfta till att klargöra vilken statistik och annan information som krävs för att fortlöpande belysa fördelningen och utvecklingen av centrala välfärdskomponenter. Den sakkunnige bör utarbeta förslag i fråga om sådana kompletteringar eller förbättringar av informationen i dessa avseenden som är påkallade för att välfärdsutvecklingen kontinuerligt skall kunna följas. Han skall vidare ange vilken forskning eller vilka speciella undersökningar som bör komma till stånd med syfte att frambringa material som är ägnat att fortlöpande belysa utvecklingen av välfärden och dess fördelning. Den sakkunnige skall samråda med bl.a. statistiska centralbyrån och institutet för arbetsmarknadsfrågor respektive det av riksdagen beslutade institutet för social forskning. programmet Statistik, register och prognoser ingående delprogrammet Befolkning och hushåll att få genomföra intermittenta undersökningar till en kostnad av 15,3 miljoner kronor. Under innevarande budgetår har medel beviljats dels för en sparundersökning, dels för en internationell inkomstfördelningsstudie. Centralbyrån föreslog vidare att de två undersökningarna skall läggas samman och benämnas Kartläggning av de svenska konsumenternas köpkraft och sparande. Projektet är kostnadsberäknat till 7,3 miljoner kronor. Bland nya undersökningar förordade statistiska centralbyrån att en levnadsnivåundersökning skall företas. Denna beräknas kosta 1 570 000 kronor, alternativt 2 255 000 kronor, beroende på urvalets storlek. Av dessa kostnader beräknas 950 000, alternativt 1 450 000, falla på budgetåret 1972/73. För utvecklingsarbete under delprogrammet begär centralbyrån 520000 kronor för bl.a. fortsatt arbete med projektet levnadsförhållandena i samhället. I propositionen beräknas medel för den internationella inkomst fördelningsstudien. Däremot beräknas inte medel för levnadsnivåundersökningen. Enligt departementschefen bör resultatet av det arbete som utförs av den sakkunnige med uppdrag att inventera forskningsresultat, statistik m.m. rörande välfärdsutvecklingen i Sverige ge bättre underlag för statistiken på området.

Finansutskottet anförde att omfattande undersökningar rörande regionala välfärdsaspekter utförts inom ramen för det arbete som expertgruppen för regional utredningsverksamhet bedriver. Ett av gruppens projekt gäller de samhällsekonomiska och företagsekonomiska produktionskostnaderna i skilda regioner. Syftet uppges bl.a. vara att ge underlag för framtida samhällsekonomiska kalkyler vid lokalisering. Ett annat av gruppens projekt gäller hushållens levnadsvillkor i olika regioner. Statistiska centralbyrån hänvisade i sitt remissvar med anledning av motionen till det utredningsarbete som pågår inom utredningsgruppen. Finansutskottet, som ansåg gruppens verksamhet vara av sådan omfattning att motionens syfte i vad avser bl.a. bättre samhällsbeslut i regionalpolitiska frågor torde vara väl tillgodosett, avstyrkte motionen. Mot detta reserverade sig utskottets borgerliga ledamöter. Motionen avslogs av riksdagen. I det nämnda betänkandet behandlades vidare en motion i vilken föreslogs att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas i syfte att utveckla ett system för välfärdsbedömningar. Med anledning av denna motion anförde finansutskottet att metoderna borde utvecklas ytterligare innan ställning tas till huruvida en parlamentarisk utredning borde tillkallas för att avgöra innehållet i ett sådant system för välfärdsbedömningar. I första hand bör man därvid bygga på den metodik som levnadsnivåundersökningen representerar. Denna har enligt utskottets mening visat sig vara fruktbar som välfärdsanalytiskt instrument.

Liknande framställningar har gjorts i en motion från folkpartihåll. För att i statistiska centralbyråns regi genomföra en sådan levnadsnivåundersökning krävs ett med 1 450 000 kronor förhöjt förslagsanslag härför. Även i en motion med herr Hugossons och andra socialdemokraters namn under framhålles betydelsen av att en kontinuerlig uppföljning av olika välfärdskomponenter kommer till stånd. I reservationen 2 i utskottsbetänkandet har jag och några medreservanter framhållit: ”Eftersom flera utredningar inom området avslutats eller inom en snar framtid kommer att avslutas och därmed grunden lagts till ett fortsatt välfärdsstatistiskt utredningsarbete bör en parlamentarisk utredning nu tillsättas. Vidare bör den av SCB i petita för budgetåret 1972/73 föreslagna levnadsnivåundersökningen utföras.” Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Så några ord om reservation nr 3. Vi reservanter konstaterar kort och gott att partisympatiundersökningar för närvarande utföres av såväl Svenska institutet för opinionsundersökningar som Sveriges Radio. Därför finns det enligt vår mening ingen anledning för statistiska centralbyrån att genomföra liknande undersökningar. Det kan väl ändå inte anses vara någon angelägen uppgift för samhället att lägga pengar på partisympatiundersökningar.

Även till denna reservation yrkar jag bifall. Reservationen 4 a är en följdreservation till de nyss berörda. Jag yrkar bifall även till den. I reservation nr 1 anser herrar Wennerfors och Adolfsson det väl motiverat att i rådande statsfinansiella läge uppskjuta den planerade företagsräkningen. De menar också att de kostnader som redan har lagts ned utan svårighet torde kunna aktiveras vid ett senare tillfälle. Denna uppfattning kan inte jag och utskottet i övrigt dela. Anslaget för finansiering av programmet Statistik, register och prognoser har beräknats innefatta medel för beslutad allmän företagsräkning med 5,9 miljoner kronor för budgetåret 1972/73. Statistiska centralbyrån beräknar kostnaderna för företagsräkningen till 12,8 miljoner kronor, varav t.o.m. innevarande budgetår ca 3,4 miljoner kronor beviljats. Enligt utskottets mening kan i motionen anförda skäl inte motivera att det av statsmakterna tidigare fattade beslutet om en allmän företagsräkning inte fullföljs. I anslutning härtill kan sägas att det centrala företagsregistret förs vid statistiska centralbyrån enligt statsmakternas beslut år 1963. I registret, som omfattar aktuella uppgifter endast om företag med anställd arbetskraft, registreras uppgifter om bl.a. företagens namn, näringsgren, lokalisering och antalet anställda. Registret fyller en viktig funktion som instrument och underlag för statistikproduktionen. Enligt statsmakternas beslut skall en allmän företagsräkning avseende år 1972 utföras. Den senaste allmänna företagsräkningen genomfördes år 1951. Dessförinnan hade en motsvarande räkning gjorts år 1931. Båda räkningarna omfattar i det närmaste alla näringar utom jordbruket, där man har särskilda räkningar vart femte år.

Uppgifterna används bl.a. vid långtidsplanering och långtidsanalys av näringslivets struktur och lokalisering. Inom statistiska centralbyrån behövs uppgifterna för att komplettera och höja kvaliteten på företagsregistret och på beräkningarna inom nationalräkenskaperna.

Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 4 b och 4 c. De båda sistnämnda är följdreservationer med anledning av föregående ställningstaganden. Vad beträffar det till betänkandet fogade särskilda yttrandet av herr Engström kan det måhända bli anledning att senare under debatten återkomma till det. Fru talman! Jag ber att i övrigt få yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Bakom ärenderubrikerna här i riksdagen döljer sig ofta helt andra ting än vad som synes vara fallet. Den här diskussionen skall gälla ”framställningar om anslag för budgetåret 1972/73 till statistiska centralbyrån jämte motioner”. Men vad det här gäller är om vi skall få riktigare mått på vår välfärd än de mått vi nu har: frågan om bruttonationalprodukten är en tillräcklig mätare eller måste kompletteras och vilka saker vi då som politiker måste ta ansvar för. Ropen stiger ute i landet i den här frågan. Välfärd är inte bara en sak som gäller bruttonationalprodukten, utan den har en djupare dimension. Den är en fråga om miljö, förhållanden på arbetsplatser, trygghet och levnadsbetingelser i bredaste bemärkelse. Därför är välfärd och bruttonationalprodukt inte samma sak. BNP-måttet var heller aldrig avsett att användas som en mätare på välfärden i en sådan vidsträckt mening, och det understryker ännu mera vikten av att vi får fram andra mått. Även om det är svårt att mäta bostadsmiljö, arbetsmiljö, ren luft och friskt vatten, så är sådana saker av största betydelse för människorna. Vi behöver därför bättre mått på välfärd eller livskvalitet, som det ibland också kallas. Vi behöver dessutom flera fakta som vi kan använda dessa mått på, och det är detta som reservationerna 2 och 4 bi civilutskottets betänkande nr 6 trots den litet intetsägande rubriken går ut på. Jag ber att få yrka bifall till de nämnda reservationerna. De kan kortast sammanfattas på detta sätt: Det gäller att ta steget från det grova och felaktiga mått på välfärd, som BNP är, till flera mått för att få med allt annat som också är viktigt för människorna. Då räcker det inte med att en sakkunnig — jag vill betona en enda — i inrikesdepartementet håller på med dessa saker. Man borde som herr Grebäck nyss nämnde först och främst bifalla centralbyråns framställda krav på pengar för ett fördjupat utredningsarbete om ett redovisningssystem, som bl.a. gäller levnadsnivåundersökningar och undersökningar om tidsanvändningar för olika grupper i samhället, alltså just frågor som gäller människors väl och ve i ett bredare och riktigare perspektiv. Redan i petita för 1970 72 begärde centralbyrån återigen anslag för detta viktiga ändamål, men det blev nej också då. Nu har man i petita för 1972/73 upprepat sin begäran för tredje gången, men det blir nej nu igen. Ett trefalt nej i denna viktiga fråga är vad socialdemokraterna i regering och utskott består folket som just hungrar efter flera och bättre välfärdsmått, så att en bättre välfärdspolitik skall kunna bedrivas. Människors krav i detta fall är vad vi politiker på sakliga grunder borde gensvara på i stället för att i praktiken förneka. Även om man ger en läpparnas bekännelse till att detta är viktiga frågor, går det inte att komma fram med nya mått och flera fakta, om man inte är villig att satsa en del resurser för detta syfte. Det är detta saken gäller i dag, och här går skiljelinjen mellan reservanterna från bl.a. folkpartiet å ena sidan och utskottsmajoriteten å den andra. Man skall inte tro att detta är tekniska frågor. Med nödvändighet kommer uppbyggnaden av ett välfärdsstatistiskt redovisningssystem att sträcka sig över en ganska lång tidsperiod. När centralbyrån nu begär att en ny undersökning skall genomföras våren 1973, sker det därför att det då redan är fem år sedan en sådan här undersökning gjordes och därför att man i framtiden måste få nyare, aktuella mått. Underlåter man detta, får man inget bra underlag för en ännu bättre välfärdspolitik. Det är detta frågan gäller i den del som avser centralbyrån. Det andra man borde se till är att politiker kommer med i arbetet när det gäller att utforma nya metoder och grepp för välfärdspolitiken. Man kan där se på vad LO skrev i sitt yttrande i fjol till finansutskottet, som då hade att behandla ett motionspar från centern och folkpartiet. Först påminner LO om att man redan i remissvaret på långtidsutredningen av år 1970 hade tagit ställning för behovet att utveckla ett vidare system av välfärdsmått än de nu tillgängliga. Sedan fortsätter LO, och jag ber kammaren observera hur LO framhåller behovet av parlamentariker precis som vi gör i reservationen 2: ”LO anser det också i enlighet med motionen vara lämpligt att låta det tilltänkta utredningsoch metodutvecklingsarbetet ledas av parlamentariker. Därigenom skulle en bättre anknytning till riksdagens behov av att kunna styra utformningen av underlaget för samhällsplaneringen skapas.

När socialdemokraterna i utskottet anför att utredningsmannen, denne ende, snart torde vara färdig och att riksdagen därför inte behöver göra någon framställning, kan vi inte hålla med. Det är just därför att man snart är klar med en liten del av materialet som riksdagen borde säga som sin mening, att nu måste en grupp parlamentariker tillsättas för denna fråga. Det är ju ändå parlamentariker — eller med andra ord politiker — som sedan kommer att vara med om att fatta de stora besluten när dessa bättre mått på välfärden skall bli använda.

Fru talman! Anslaget till statistiska centralbyrån är ett av de tyngre anslagen inom finansdepartementets ansvarsområde. Vidare har det på statistiska centralbyrån skett en utgiftsexpansion som jag ifrågasätter svarar mot det faktiska behovet av statistik och statistiska utredningar. Herr Magnusson i Borås har tillsammans med fem moderata kolleger i motionen 780 pekat på det principiellt felaktiga i att flertalet statistikkonsumenter inte själva får svara för kostnaderna för sin statistik. Jag instämmer i detta. Vi har på detta sätt inget adekvat mått på efterfrågan. Jag anser det vara högst olyckligt om dagens enorma statistikutbud inte står i proportion till vad som behövs för samhället och för arbetslivet.

Vore det inte en bättre ordning att den som överväger att beställa statistik eller en statistisk undersökning finge väga kostnaderna mot andra utgifter som vederbörande är ansvarig för? Moderata samlingspartiet framför således i reservationen 1 att den planerade räkningen av företag kan uppskjutas. Vi finner inte att det föreligger tillräckligt tungt vägande skäl för att så inte kanske. Nu säger utskottets ärade ordförande herr Grebäck att det här väl ändå vore viktigt med tanke på de svårigheter som de svenska företagen har, men jag måste be att få svara på detta att de svenska företagens svårigheter väl inte blir mindre genom att vi räknar företagen. Totalkostnaderna för företagsräkningen har statistiska centralbyrån beräknat till 12,8 miljoner kronor. Hittills har 3,4 miljoner beviljats. För nästa budgetår beräknas 5,9 miljoner, vilket alltså ingår i vårt besparingsprogram. Till detta kommer den miljon som partisympatiundersökningarna skulle kosta och vilken herr Adolfsson och jag i reservationen 3 tillsammans med centerpartiets representanter i utskottet säger nej till. Frågan om arbetslöshetsstatistiken har grundligt behandlats i utskottet och kommer väl också att bli föremål för debatt här. Jag vill bara påpeka, eftersom det inte görs i utskottets betänkande, att statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar kräver en inte så liten summa av skattebetalarna — hela 4,2 miljoner kostar nöjet. Man kan verkligen, mot bakgrund av det kärva ekonomiska klimatet, ifrågasätta om det är nödvändigt att vi utöver arbetsmarknadsstyrelsens redovisningar av arbetslöshetssituationen satsar över 4 miljoner kronor på ytterligare en sådan redovisning. Om konjunkturerna vore bättre, om den ekonomiska tillväxten vore bättre, om de enskilda människornas ekonomi vore bättre, ja, då skulle man kanske kunna kosta på sig dessa undersökningar och då kanske värdet av den komplettering som ligger i att vi får de här två undersökningarna vore motiverad. Fru talman! På den här punkten har jag inte något yrkande, men jag tyckte ändå att det fanns anledning att beröra frågan och just lämna uppgiften om vad det verkligen kostar. De som nu har lyssnat på mig — det är väl några stycken — undrar: Är Wennerfors helt negativ till statistiska centralbyrån, till statistik och till statistiska undersökningar? Självfallet inte! Den dominerande delen av all statistik är naturligtvis av värde för samhället och för arbetslivet. Jag är också övertygad om att den övervägande delen utnyttjas av statistikkonsumenterna. Men jag är emot den onödiga statistiken, och det hoppas jag att flertalet av kammarens ledamöter är. Det stora antalet orörda statistikbuntar är jag emot. Frånvaron av prioriteringar i ett kärvt ekonomiskt läge är jag verkligen mot. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 4 c.
Fru talman! Herr Wennerfors säger att man skall sälja statistik, men en förutsättning för att med någon framgång kunna göra detta är väl att statistiken är aktuell. Uppgifterna får inte ligga ett tiotal år tillbaka i tiden. Man måste st ät den hålls så aktuell som möjligt. Man skall naturligtvis inte”räkna för räkningens skull. Herr Wennerfors talar om onödig statistik. Någon sådan skall man inte framställa. Jag förmodar att samhällets ambitioner inte ligger i att få fram statistik som inte behövs. Jag och alla andra som sysslat med näringslivets problem vet av erfarenhet att statistik behövs som ett nödvändigt underlag vid marknadsföring av varor, för investeringsberäkningar o. d. Givetvis efterfrågar man då en statistik, som är så aktuell som möjligt. Herr Wennerfors har inte anfört några andra skäl än att man skall skjuta på statistikräkningen i nuvarande statsfinansiella läge. Jag tror att man kan anföra lika angelägna statsfinansiella skäl för att vi får företagsräkningen utförd så skyndsamt som möjligt.
Fru talman! Får jag ställa en fråga till herr Grebäck: Måste vi inte ändå ta hänsyn till det ekonomiska klimatet och till de tillgångar vi har?
Fru talman! Vi skall naturligtvis avväga och prioritera i samhället. Något annat bör vi inte göra i det ekonomiska läge vi befinner oss i. Jag anser att denna företagsräkning är så pass angelägen att medel bör ställas till förfogande för att genomföra den.
Fru talman! Jag tror att alla är överens om att företagen i vårt land verkligen har svårigheter. Vi är alla beredda att göra allt för att minska dessa svårigheter. Men vi i moderata samlingspartiet kan inte inse att ett genomförande av företagsräkningen skulle minska svårigheterna för de svenska företagen. Även om uppgifterna blir litet gamla, vilket herr Grebäck påpekade i ett tidigare inlägg, innebär inte detta ett tungt vägande skäl varför vi skulle genomföra företagsräkningen.

Fru talman! Jag har bifogat ett ganska långt särskilt yttrande till utskottets utlåtande och kan därför fatta mig kort. Beträffande ytterligare levnadsnivåundersökningar är jag givetvis positiv. Vad jag har velat trycka på är att man med utgångspunkt från gjorda undersökningar och utredningar måste börja vidta konkreta åtgärder för att förbättra lönearbetarnas och folkflertalets villkor. Ta bara hälsokonferensen som TCO hade i söndags, där laborator Bertil Gardell återigen upprepade hur en stor del av de svenska lönearbetarna redan har slagits ut och hur allt fler riskerar att slås ut ur arbetslivet och placeras på skyddade verkstäder. Det är ganska självklart att målet för samhällsplaneringen och för planeringen inom arbetslivet bör vara att varje människa skall ha rätt till bevarad fysisk och psykisk hälsa. Så fungerar det inte för närvarande. Därför måste man när man diskuterar dessa frågor klart ange vilka mål man strävar efter och hur man vill ändra på saker och ting. Det är alldeles uppenbart att det kan man bara göra genom att ge lönearbetarna mera makt. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna riktat stark kritik mot att låginkomstutredningen inte fick fullfölja sitt arbete. En positiv öppning för det fortsatta arbetet kan ändå noteras i och med att regeringen tillsatt låginkomstutredaren Per Holmberg som särskild sakkunnig för att inventera forskningsresultat, statistik m.m. om vad man kallar välfärdsutvecklingen i Sverige. Välfärdsutvecklingen är väl inom parentes sagt ett missvisande ord. Bl.a. låginkomstutredningen och gjorda LO-utredningar om förhållandena i arbetslivet har närmast kartlagt bristen på välfärd för stora grupper. Det har lovats att Per Holmbergs utredningsarbete skall avslutas och redovisas inom kort. Per Holmberg deltog själv vid föredragningar i civilutskottet, och han sade att hans rapport kunde väntas inom en månad. Jag vet inte om den ännu är avlämnad, men den bör annars komma inom de närmaste dagarna. Det är då rimligt att avvakta den rapporten och förslagen i densamma, innan man beslutar om fortsättningen. Per Holmberg har i en artikel i tidskriften Tiden dragit den väsentliga slutsatsen av utvecklingen och materialet i låginkomstutredningen att någon inkomstoch välfärdsutjämning knappast är möjlig utan reformer som rubbar grunddragen i samhällets nuvarande struktur — främst inom produktionslivet. I klartext innebär den slutsatsen att man måste börja ändra på äganderättsoch maktförhållandena för en utveckling mot ett socialistiskt samhälle. Jag avvaktar med ett visst intresse Per Holmbergs rapport, vad den kan innehålla och om den utöver inventering av forskningsresultat och statistik och förslag till ytterligare statistikproduktion även skall innehålla några förslag till mål för samhällsplaneringen. Beträffande en parlamentarisk utredning om välfärdsbedömningar har jag ställt mig skeptisk. Jag menar att det måste vara partiernas uppgift att klarare formulera vilka mål man vill sätta för samhällsplaneringen. När man tittar på reservationerna och motionerna måste man väl säga sig, att vi först måste söka komma överens om vilket slags statistik vi vill ha. Bruttonationalberäkningarnas otillräcklighet som mätare är vi överens om, och det framkommer i motionerna. Men centerpartimotionen 774 och herr Möllers motion 1444 angriper problemet från helt skilda utgångspunkter. Centern vill ge mindre makt åt den marknadsekonomiska prissättningen när det gäller att få mått på vad som skall betecknas som välfärd. Den folkpartistiska motionären vill däremot ge ökad makt åt marknadsekonomisk prissättning genom att prissätta produkter som nu inte är prissatta. Det där går ju inte riktigt ihop, och jag kan förstå att centerns och folkpartiets medlemmar i utskottet har behov av att dölja motsättningen genom att göra reservationen 2 kort och intetsägande. Vad slutligen beträffar arbetslöshetsstatistiken finns det siffror som tyder på att den sammantagna arbetslösheten och undersysselsättningen omfattar cirka en halv miljon människor, som inte kan beredas sysselsättning eller full syssselsättning av det kapitalistiska näringslivet. Med full sysselsättning måste man med nödvändighet mena att alla som vill ha arbete också skall ha möjlighet att få detta. Omöjligheten för det kapitalistiska näringslivet att klara den uppgiften är väl den främsta orsaken till att mätmetoderna och redovisningen av antalet arbetslösa är så ofullständiga. LO-ekonomen Rudolf Meidner har i första numret av Folket i Bild — Kulturfront uttalat sig för en utvidgad arbetsmarknadsstatistik ungefär på det sätt som jag har argumenterat för i det särskilda yttrandet. Och han har med rätta understrukit att man nu bör ge en bild av oförmågan hos vårt ekonomiska system att skapa arbete åt alla som önskar det.

Fru talman! Herr Engström började med att säga att beträffande ytterligare levnadsnivåundersökningar är han givetvis positiv. Men han har gått med på att inte reservera sig i utskottsbetänkandet. Där avstyrker han den levnadsnivåundersökning som statistiska centralbyrån nu tre år i rad har begärt att få göra men inte fått tillstånd till. Vidare säger herr Engström att nu är Per Holmberg klar med sitt arbete om kanske en månad och därför kan vi avvakta resultatet av det. Men eftersom den allmänna motionstiden är över för i år kan vi här i riksdagen inte senare ändra på det begärda avslaget till statistiska centralbyrån, utan hela nästa budgetår kommer att förflyta innan vi får möjlighet att fatta ett nytt beslut som träder i kraft och som gäller en levnadsnivåundersökning först därefter. En sådan undersökning kommer man i så fall inte att få gjord ens inom fem år — så som det ser ut nu. När herr Engström, inte minst i sitt särskilda yttrande, säger att vad som nu främst behövs är konkreta åtgärder så kryper han bakom attityden att får man inte allt så tar man inget. Vi har en rad motioner — över 1000 stycken i år — i riksdagen som behandlar just konkreta åtgärder. Här är ett enda betänkande som gäller att få bättre mått på välfärd. Då säger man nej på den konkreta punkt som är uppe till debatt. Det är det jag tycker är illa att man gör från kommunistiskt håll. Till slut angrep herr Engström mig och sade att man i denna motion från folkpartihåll vill sätta priser på sådant som det inte finns priser på. Till det vill jag bara anföra att herr Engström till stor del har läst fel i motion 1444, för där påpekas det, att genom att använda s.k. skuggpriser — även kallade alternativpriser, dvs. räknepriser och alltså inte verkliga priser som säljarna tar ut av köparna — så får man bättre underlag för beräkningarna än om man använder just de marknadsekonomiska, renodlade företagsekonomiska priserna. Det är alltså till stor del tvärtom, herr Engström. Vi vill ha en samhällsekonomisk bedömning och inte en strikt marknadsekonomisk.
Fru talman! När man läser herr Engströms särskilda yttrande ser man framför sig bilden av ett samhälle som i det närmaste befinner sig på: ruinens brant och som lever på skuggsidan av jordklotet. Men när det gäller att komma till rätta med detta så vet herr Engström vilka medel som skall användas — som den skicklige politiske illusionist han är.

Vänsterpartiet kommunisterna har härutinnan angivit klara alternativ. Ja, nog behövs det en revolution för att genomföra något dylikt, även om det skall vara en fredlig revolution enligt det senaste utkastet till partiprogram för kommunisterna. I och för sig känner väl alla politiska partier ansvar inför dessa frågor. Jag vill visst inte heller förneka att problemen finns. Men jag tror inte att det är så enkelt att komma till rätta med dem som att följa kommunisternas recept i detta fall.
Fru talman! Jag har inte försökt att komma undan frågan om behovet av ytterligare levnadsnivåundersökningar, men detta är, som herr Möller i Göteborg själv sade, ett stort frågekomplex, och vad jag betonat är att den särskilda utredare som är tillsatt för detta ändamål själv inför utskottet har sagt, att han räknar med att om en månad lägga fram en rapport om hur detta arbete skall föras vidare. Den kommer inte bara att handla om levnadsnivåundersökningen utan också om hur denna skall kunna kompletteras på olika punkter. Utgångspunkten för mitt ställningstagande har varit att man bör avvakta denna rapport. Beträffande frågan om prissättningen hjälper det vidare inte särskilt mycket att tillämpa skuggpriser. Innebörden av herr Möllers motion är ju att man skall öka den marknadsmässiga prissättningen, och det är den motsättningen jag har påtalat. Centerpartiet vill minska den marknadsmässiga prissättningen och herr Möller vill öka den. Trots detta kan man skriva ihop sig i en gemensam motion, där man föreslår en parlamentarisk utredning som kan ta itu med denna fråga. Man måste i rimlighetens namn först försöka komma överens om vilka målsättningar en parlamentarisk utredning skall arbeta efter. Herr Grebäck säger att jag i mitt särskilda yttrande tecknar ett samhälle på ruinens brant. Jag vill inte påstå att så är fallet, men det är alldeles uppenbart att välfärden är synnerligen ojämnt fördelad i detta samhälle, och det är det jag velat understryka. Vad jag därutöver velat trycka på i mitt särskilda yttrande och i mitt inlägg är att det inte räcker med att bara tala om behovet av nya mått för välfärd. Herr Möller sade att vad folk hungrar efter är nya välfärdsmått. Men vad folk hungrar efter t.ex. ute på arbetsplatserna — det gäller både arbetare och tjänstemän - är att få sådana maktbefogenheter mot dem som äger företagen att de kan driva igenom förbättringar i arbetslivet. Man kan inte skilja dessa saker från varandra, utan den samhällsekonomiska målsättning man vill ha och det sätt på vilket man vill befrämja den hör ihop. Här hjälper det inte med prat och med tusen motioner, herr Möller, utan här fordras det äntligen konkretare resultat, och sådana har vi anvisat vägar till.
Fru talman! Jag är säker på att nästan alla ledamöter här i kammaren är överens om att det i vissa fall kan vara nödvändigt att korrigera marknadsekonomin — och de i allmänhet företagsekonomiska kalkyler som där görs av både företag och myndigheter — med andra prissättningar. Man kan därvid ändra på de priser som tas ut och bland annat använda subventioner. Gör man inte det, måste man ibland helt förbjuda de företeelser som man mindre gärna accepterar eller se till att staten själv utför det som inte blir lönsamt — alltså förbud eller statlig direkt dirigering! För ett decentraliserat beslutsfattande kan det därför i vissa fall vara bra att man använder de marknadsekonomiska metoderna. Men då skall man använda dem så att man närmare ansluter till de välfärdsmått man vill ha och den bredare välfärdspolitik som man vill bedriva för människorna i stället för att enbart använda bedömningar som är strikt företagsekonomiska. Vad till slut beträffar uttrycket ”hungrar efter flera och bättre välfärdsmått” är det självfallet i och för sig inte måtten som är det viktiga. Men om man lyssnar t.ex. på miljödebatten finner man, att det inte bara är så att folk vill ha en bättre miljö i olika hänseenden. I nästa steg gäller naturligtvis frågan hur vi skall genomföra detta. Hur skall vi i en del fall förbjuda vissa ting och i andra fall subventionera fram vissa resultat? Därför ligger det i djupet av denna bredare syn ett slags hunger efter mått och åtgärder som ger en livskvalitet i annan mening än den strikt BNP-mässiga.
Fru talman! Herr Möller i Göteborg säger att man bör i ökad grad använda marknadsekonomiska prissättningsmekanismer i form av skuggpriser för att komma närmare de välfärdsmått som man vill sätta upp. Men man kommer ändå inte ifrån att skuggpriser som är baserade på marknadsekonomiska prissättningsmekanismer leder oss bort ifrån den välfärd vi vill åstadkomma för grupper som saknar denna. Bruttonationalproduktberäkningarnas otillräcklighet är vi helt överens om, men nog måste det vara möjligt, herr Möller, att försöka precisera litet närmare vad man vill ha som komplement till BNP — i stället för att väcka oerhört diffusa motioner om skuggpriser.
Fru talman! Utskottets värderade ordförande har kommit i den för honom kanske inte särskilt vanliga situationen att få tala för reservationer, nämligen reservationerna nr 2, som gäller välfärdsbedömningar och levnadsnivåundersökningar, och nr 3 som handlar om partisympatiundersökningarna. Det tillkommer då mig att som talesman för majoriteten i utskottet något kommentera dessa reservationer med tanke på vad herr ordföranden har anfört. I reservationen 2 föreslår centern och folkpartiet att riksdagen skall begära en parlamentarisk utredning om fortsatta välfärdsbedömningar och att riksdagen skall anvisa medel för en levnadsnivåundersökning. Utskottsmajoriteten har sagt nej till detta. Det framgår klart av utskottsmajoritetens yttrande att detta nej inte innebär ett avståndstagande från reservanternas tankar och motiv som sådana. Vi är alla sams om att bruttonationalprodukten och dess data i regel inte är lämpliga och heller inte avsedda som underlag för diskussionen om välfärdsoch fördelningsfrågorna. Vi är väl också överens om att vi måste se till att frågeställningarna preciseras så att en mera konkret diskussion blir möjlig. Vi behöver också mätningar av fakta och uppfattningar för att kunna ta ställning till själva kärnfrågan, dvs. konkreta åtgärder för att förbättra folkflertalets villkor, som herr Engström uttrycker det i sitt särskilda yttrande. Det måste sägas för debattens skull att det här inte är någonting helt nytt. Denna typ av resonemang har förts ända sedan 1940-talet. Jag tror att det t.o.m. var på 1930-talet de första böckerna i ämnet kom ut. Debatten har förts både här i landet och utomlands. Nu senast har debatten blommat upp i mera konkreta termer genom att låginkomstutredningen arbetade på hur man skulle komma åt att mäta olika komponenter i en välfärdsbild. Utredningen genomförde också under 1968 en levnadsnivåundersökning. Statistiska centralbyrån har initierat ett visst utvecklingsarbete i samarbete med de ämbetsverk som närmast berörs av dessa frågor. Expertgruppen för regional utredningsverksamhet arbetar också inom samma område. Centralbyrån föreslog i sina petita 1971 att en ny levnadsnivåundersökning skulle göras, men därefter fick en speciellt tillkallad sakkunnig i uppdrag att inventera den här statistiken i Sverige. Därefter har vi också fått ett institut för social forskning. När reservanterna nu tar upp centralbyråns petitaförslag har de bortsett från vissa fakta som framgick vid utskottets särskilda expertföredragning. Sålunda har centralbyrån och utredningsmannen under hösten gemensamt kommit fram till att försöka utarbeta ett förslag för vidareutveckling av arbetet. Tonvikten kommer där att läggas på hälsa, arbetsförhållanden och utbildning. Siktet är inställt på att när utredningsmannen nu snart lämnar sitt betänkande särskilda arbetsgrupper skall följa upp på olika områden. Om det blir möjligt återkommer sålunda centralbyrån i petita till hösten med de förslag som då kan visa sig motiverade. Centralbyråns förslag om en levnadsnivåundersökning har alltså kommit i ett nytt läge, och arbetet går vidare. Detta har tydligen inte reservanterna uppfattat. I detta sammanhang bör även frågan ställas om det verkligen är i sak motiverat att upprepa 1968 års undersökning redan nu. Starka skäl talar för att man klargör de teoretiska och de metodologiska frågorna ytterligare. En ren upprepning skulle troligen inte ge något nytt som svarar mot kostnaderna. Om det är detta metodologiska arbete som den föreslagna parlamentariska utredningen skulle syssla med framgår inte klart av reservationen. I så fall tror jag inte att grundarbetet på expertnivå ännu kan ge lämpliga utgångspunkter för en sådan parlamentarisk kommitté. Frågan om partisympatiundersökningarna tas upp i reservationen 3. Vad angår dem kan jag till vissa delar förstå reservanterna från centern och moderaterna. Denna förståelse skulle då gälla eventuella tvivel på vad denna typ av undersökningar egentligen har för faktisk nytta. Men som det nu är med förekommande undersökningar som ger upphov till olika spekulationer blir det dock mer eller mindre nödvändigt att försöka arbeta fram så vetenskapligt korrekta politiska opinionsundersökningar som möjligt. Detta kan ske enligt förslaget i propositionen som utskottet därför tillstyrkt. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Även jag har tillsammans med några andra socialdemo krater väckt en motion som tar upp frågan om den statistiska belysningen av olika välfärdskomponenter i samhället. Det har varit en ganska intensiv debatt under senare år när det gäller hur man skall mäta välfärden. Bruttonationalproduktsbegreppet och nationalinkomstbegreppet har varit föremål för kritik, många gånger helt oberättigad, eftersom dessa storheter aldrig avsett att vara något mått på den totala välfärden. Om man — som vi har skrivit i motionen — accepterar tanken att människan är välfärdens mått och att välfärden är samhällets mål, bör slutsatsen bli att samhället måste få så god information om människornas levnadsvillkor och deras värdering av dessa villkor som möjligt. Jag tycker att man kan slå fast att den samhällsvetenskapliga forskningen och samhällsvetenskaperna över huvud taget ägnar dessa frågor ett ganska ljumt intresse, kanske beroende på att en mycket stor del av forskarna har en bakgrund som gör att de har svårt att förstå dessa frågor. Genom låginkomstutredningen kom dessa frågor ytterligare att fokuseras,. Låginkomstutredningen har enligt mitt förmenande gjort ett utomordentligt värdefullt arbete i de undersökningar som man har genomfört. Det är värdefullt och nödvändigt att denna typ av undersökningar kommer att genomföras även i framtiden. När jag tillsammans med mina partikamrater väckte denna motion var det för att så att säga skynda på detta arbete. Vi har icke krävt att den levnadsnivåundersökning som centralbyrån begärt medel för i årets petita skulle tas upp nu. Vi var oroliga för att det arbete som utförs av en särskilt tillkallad sakkunnig skulle ta alltför lång tid. Nu har vi i civilutskottets betänkande fått klara besked om att denne sakkunnige inom en mycket nära framtid kommer att lägga fram förslag om vilka statistikrutiner som man lämpligen skall införa för att kunna kontinuerligt fullgöra denna uppgift. Det var utomordentligt värdefullt att civilutskottets vice ordförande här sade att genom detta blir det möjligt för statistiska centralbyrån att äska medel i sina petita för nästa års budget. Jag är därför helt tillfredsställd med den behandling som ärendet har fått och anser att det inte finns någon anledning att hysa sådan oro som jag hyste när vi skrev motionen. Men när jag ändå befinner mig i talarstolen kan jag, fru talman, inte underlåta att i någon mån bemöta herr Möllers i Göteborg uttalanden. Han anklagar socialdemokrater och säger: Tre gånger har ni nu sagt nej till att vi skall få en utökad statistik när det gäller välfärdsbedömningar. Herr Möller skall ha klart för sig att det är en socialdemokratisk regering som har tillsatt låginkomstutredningen, vars resultat har initierat den debatt som vi nu för. Som en följd av låginkomstutredningens resultat har vi fått en debatt inte bara inom socialdemokratin utan även inom övriga partier om jämlikheten i samhället. Det är alltså fel att säga att socialdemokratin har visat ointresse för dessa frågor — något sådant kan man inte anklaga socialdemokratin för. Jag kan inte heller underlåta att säga att oppositionen hela tiden var ytterligt kritisk mot låginkomstutredningen. Angreppen på låginkomstutredningens sekreterare var legio i den borgerliga pressen. Men det blev ett helt annat ljud i skällan när regeringen beslöt att det arbete som återstod att göra för låginkomstutredningen skulle uträttas av arbetsgrupper inom kanslihuset. Då blev man från oppositionen helt plötsligt utomordentligt intresserad av låginkomstutredningens arbete. Och det skall vi naturligtvis vara tacksamma för — det är väl bra att intresset kommer någon gång. Sedan kanske jag egentligen skulle bemöta utskottets majoritet. På s. 10 i betänkandet säger man: ”Inte heller kan förutsättningar ännu anses föreligga för ett riksdagens beslut om en levnadsnivåundersökning.” Och så avstyrker man yrkandena härom i motionerna, bl.a. nämner man motionen 1435 som jag har varit med om att väcka. I den motionen finns inget sådant yrkande, men den formuleringen kanske har tillkommit i hastigheten. Vad jag däremot absolut reagerar mot är att i reservationen 2 hänvisas också till motionen 1435 med mig som förste undertecknare. I reservationen 2 krävs en parlamentarisk utredning. Det är mig helt främmande att metodmässiga studier skulle göras av en parlamentarisk utredning. Jag kan alltså inte förstå varför reservanterna har funnit anledning att i sin reservation nämna motionen 1435. Därmed skall jag, fru talman, lämna den delen av civilutskottets betänkande och mycket kort beröra reservationen 3. Jag är ytterligt förvånad över centerpartiets agerande här. Jag blev helt konfunderad när jag fick se centerpartiets representanter i civilutskottet på en reservation som gäller undersökning av partisympatier. 1969 var jag tillsammans med bl.a. herr Wahlund i centerpartiet med om att väcka en motion om att centralbyrån skulle få medel för ett metodutvecklingsarbete i det här avseendet. Då fick vi tyvärr inte riksdagens bifall. Vi återkom 1970, och efter ett aktivt arbete i utskottet av bl.a. herr Larsson i Borrby och deltagande i debatten i andra kammaren av bl.a. herr Wahlund beslöt riksdagen att anvisa medel till statistiska centralbyrån för metodutveckling i fråga om partisympatiundersökningar. Detta metodutvecklingsarbete är nu genomfört. Man har nu möjligheter att på ett vetenskapligt, kanske inte helt oantastligt men väsentligt bättre sätt än tidigare utföra den här typen av undersökningar. När man har lagt ner några hundra tusen kronor på utvecklingsarbete och kan börja göra den här typen av undersökningar — ja, då vill inte centerpartiet vara med. När vi behandlade de här frågorna 1969 och 1970 mötte vi motstånd från folkpartiet, men folkpartiet är inte med på reservationen. Det är klart att man inte kan undgå att bli förvånad över den konsekvens, eller skall vi säga inkonsekvens, som framför allt centerpartiet har visat i sitt agerande när det gäller inställningen till den här typen av undersökningar.

Fru talman! Vi har tydligen lyckats med att få herr Hugosson både lugn och förvånad. Det är vice ordföranden som har lyckats få herr Hugosson lugn med vad utskottsmajoriteten uttalat när det gäller utvecklingen av det här arbetet med välfärdsnormer m.m. Jag skulle också känna mig lugn, om herr Bergman ville lova mig att få till stånd en arbetsgrupp med parlamentariskt inslag för att följa det vidare arbetet, när forskningsresultat och metodik har utvecklats tillräckligt. Jag tyckte mig förstå av vad herr Bergman sade att han i alla händelser inte ställde sig helt oförstående inför den tanken. Så åter till herr Hugossons förvåning över centerpartiets ställningstagande i utskottet i år. Det har ju sin rot i en motion från centerpartihåll om att riksdagen borde avslå det föreslagna anslaget på 1 miljon kronor för partisympatiundersökningar. Vi tycker att i nuvarande statsfinansiella läge finns det angelägnare uppgifter att placera pengarna på än att vidta den här undersökningen just nu. De metodstudier som man har gjort, och som herr Hugosson nämner, behöver inte vara helt bortkastade för det. Det finns väl alltid någon skrivbordslåda att stoppa ned dem i tills vidare, föreställer jag mig. Personligen hyser jag starkt tvivel på det samhällsnyttiga i att använda statens pengar för sådana där undersökningar över huvud taget. Jag tror att vi kan låta Sveriges Radio och SIFO fortsätta med det arbetet och låta nyhetssynpunkten vara avgörande och låta bli att försöka skapa något slags sam hällsvetenskaplig korrelator i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag tackar för att jag fick tillfälle till replik, även om det inte är formellt rätt av mig att använda den här generositeten. Vår ordning är ju sådan att jag inte kan replikera på ett inlägg som inte är riktat mot mig. Men eftersom utskottets ordförande tog upp detta vill jag bara säga att det här med arbetsgrupper gällde tjänstemannagrupper. Det berättades ju i utskottet av de föredragande att det skulle bildas arbetsgrupper av tjänstemän för dessa specialområden. Huruvida det så småningom kommer in parlamentariker i någon kommitté är en fråga som vi sedan får diskutera. Men det var alltså tjänstemannagrupper som jag berörde i mitt anförande.

Fru talman! Herr Grebäck säger att jag har blivit både lugn av debatten och förvånad under debatten, och det är nog en riktig slutsats, herr Grebäck. Jag har blivit lugn när det gäller det primära för mig, nämligen att arbete som genomförs av en speciell sakkunnig inom kanslihuset inom en nära framtid kommer att resultera i förslag till en bättre statistisk belysning av välfärdskomponenterna i vårt samhälle. Det är precis vad jag har krävt i den motion, nr 1435, där mitt namn återfinnes. Därigenom blir det möjligt för statistiska centralbyrån att, som vice ordföranden här sade, i petita för nästa års budget äska medel för detta. Sedan skall vi väl inte ta upp någon större debatt beträffande undersökningar om partisympatier. Jag medger gärna att det förvisso finns väsentligt angelägnare uppgifter att anslå medel till. Men har man varit med om att under ett par års tid anslå medel och därigenom lägga grunden till en rättvisande form av undersökningar på detta område, blir jag en aning förvånad över att man inte vill anslå de i alla fall mycket begränsade medel som det här är fråga om.

Det var kanske — — — —L det som var den primära orsaken till att centerpartiets förutvarande Anslag till statistisriksdagsman, professor Wahlund, så hårt engagerade sig i den här frågan. ka centralbyrån
Fru talman! Civilutskottet har avstyrkt motion nr 782, som jag hade väckt, rörande utredning om en bättre arbetslöshetsstatistik. Utskottet hänvisar till att överläggningar upptagits mellan huvudmännen för de två statistiska arbetslöshetsserier som vi har, nämligen AMS och statistiska centralbyrån. AMS har vidare tagit initiativ till att upplysa massmedia om innebörden av dess statistik. Civilutskottet uttalar förvånande nog inte någon egen mening i denna viktiga fråga. Jag hoppas verkligen att tystnaden inte skall tolkas som förnöjsamhet med det nuvarande tillståndet. Kravet på en bättre statistik om arbetslöshet och sysselsättning är starkt motiverat, för det är verkligen inte bra som det nu är. Bakgrunden till min motion var den senaste tidens mycket förvirrade debatt om arbetslöshetsstatistiken. Allmänheten måste ställa sig ganska undrande när det två gånger i månaden publiceras arbetslöshetssiffror som mycket starkt skiljer sig från varandra och som ibland pekar i rakt motsatt riktning. Att de båda serierna, AMS:s och den s.k. AKU-undersökningen, avser att mäta helt olika saker, att de har olika kriterier, olika underlag osv. har ju allmänheten i regel inte klart för sig. Även massmedia gör sig skyldiga till att skapa förvirring och misstar sig ofta på innebörden. Man får mycket starkt varierande uppfattningar om arbetslöshetens verkliga storlek eller om vad som menas med arbetslöshet över huvud taget. AMS kan t.ex. röra sig med siffror på 50 000-75 000 arbetslösa, AKU ett par veckor därefter med 100 000-125 000. Andra hävdar rent av att arbetslösheten i själva verket är en halv miljon eller mer. Det beror på hur man mäter — det finns inget entydigt arbetslöshetsbegrepp. Jag har i motionen påpekat att nuvarande statistiska serier ibland uttrycker helt olika rörelseriktning. Under december 1971 var antalet arbetslösa enligt AKU 106 000 personer, vilket innebar en minskning från november med 14 000. Men enligt AMS ökade arbetslösheten från november till december med 2 300 till 73 600. Det är alltså helt olika riktningar. Ännu mer förbluffande siffror har lagts fram av ledamoten av denna kammare, förbundsordföranden i Byggnads Knut Johansson, i ett färskt nummer av tidningen Byggnadsarbetaren. Han har granskat AKU:s uppgifter om det totala antalet byggnadsarbetare i landet månadsvis från juli 1971 t.o.m. januari 1972 och han har funnit det märkliga, att enligt denna serie skulle vi var tredje månad plötsligt ha 25 000 fler byggnadsarbetare än månaden innan! Han förvånas vidare över de underliga variationerna i antalet arbetslösa byggnadsarbetare under samma tid och frågar: Gick verkligen arbetslösheten ner mellan augusti 141 och september och mellan november och december? Det är i så fall något som ingen annan har märkt, säger Knut Johansson. Och gick arbetslösheten verkligen upp med stormsteg mellan september och oktober och mellan december och januari? Det har heller ingen annan märkt, säger Byggnads förbundsordförande. Och hur förklaras att AKU i december t.o.m. registrerade lägre arbetslöshet bland byggnadsarbetarna än AMS gjorde samma månad? Knut Johansson finner AKU:s siffror otillförlitliga — vilket är ett hårt omdöme — men ändå spelar de stor roll i den allmänna konjunkturdebatten, och de citeras som om de vore sanna, tillägger han. Tidningen Fackföreningsrörelsen har nyligen i ett nummer diskuterat samma fråga med kritiska röster. Ombudsman Björn Pettersson säger att båda serierna har sina brister. Vi har i dag inte en statistik som kan tjäna som underlag för att bedöma var och hur vi skall sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att få den bästa effekten, säger han och pekar på en rad faktiska brister och önskemål om var statistiken bör förbättras. När jag hade väckt min motion tog en av vårt lands främsta statistiska experter kontakt med mig, och han påvisade en rad brister i de statistiska serierna, särskilt i AKU. Jag skall inte mer detaljerat gå in på dessa frågor. Men behovet står alldeles klart — vi behöver en säkrare, mera entydig, mera differentierad arbetslöshetsstatistik för att kunna hantera den i konjunkturpolitiken. Det här är inte bara en fråga om statistisk reda. Arbetslöshetens omfattning, dess fördelning på olika grupper, åldrar osv. har en mycket stor praktisk betydelse när det gäller för samhället, för statsmakterna och myndigheterna att sätta in åtgärder där de behövs och i rätta proportioner. En statistik som underskattar respektive överskattar arbetslösheten riskerar att leda till feldimensionerade insatser, och därför är frågan central. Jag skall här inte mer än erinra om finansminister Strängs kända kritik av att AKU i sitt underlag räknar in sju årgångar pensionärer och ett par årgångar ungdomar som i hög grad ännu går i skola. Jag förstår att sådana tillskott i underlaget kan vara av värde för att mäta sysselsättningen, men eftersom AKU i den allmänna debatten har kommit att först och sist betraktas som en arbetslöshetsstatistik, inte som en sysselsättningsstatistik, är det av utomordentligt stor betydelse att underlaget är realistiskt. Jag skall i dag inte ställa något yrkande.